Herr talman! Turismen är en näringsgren som är i tillväxt över hela världen. Det finns 170 miljoner människor inom EG-länderna som reser till ett annat land under sin semester. Sex miljoner nordamerikaner och lika många turister från Fjärran Östern besöker Europa. Det finns ett uppdämt behov hos människorna i det tidigare stängda Östeuropa att resa och se andra länder. Att marknadsföra och stärka Sverige på den utländska turistmarknaden är självfallet mycket angeläget. Sverige har mycket goda förutsättningar att hävda sig som ett attraktivt semesterland för såväl inhemska som utländska turister. Unika natur och kulturupplevelser gör vårt land till ett lockande resmål. Möjligheterna att ytterligare utveckla turistverksamheten är mycket goda. Det visar sig emellertid att Sverige har ett underskott i turistbalansen som i dag uppgår till 15 miljarder kronor. För att vända på den obalansen måste intresset hos utländska turister för Sverige väckas. Turistrådet har en viktig uppgift att marknadsföra Sverige utomlands. Turismen har blivit en alltmer betydelsefull näring för landsbygden. I många län, t.ex. i Bergslagen och i de norra delarna av landet, finns en god utvecklingspotential i turistnäringen. Men det förutsätter en politik som gagnar den svenska turistnäringens konkurrenskraft. Regeringen bedriver dess värre en ekonomisk politik som nu direkt hotar att slå undan benen för en expanderande turistnäring i vårt land. Höjd moms på hotell och restaurangverksamhet innebär att redan höga kostnader stiger ytterligare. Höjda bensinkostnader drabbar landsbygden dubbelt upp. Dels är man där helt beroende av bilen i vardagstillvaron, dels försämras turistnäringens möjligheter av höga resekostnader. Lika illa slår momsen på persontransporter och skidliftar. Svenska familjer finner att en utlandsresa ofta blir ett billigare semesteralternativ än en semester i Sverige. Utländska turister skräms bort av kostnadsskäl. Sverige skall leva'' motverkas av regeringens förda politik. Den svenska turistnäringen får kämpa i ett allt kärvare klimat och får allt svårare att hävda sig i konkurrensen med utlandet. Ett i grunden gott utgångsläge blockeras. Moderata samlingspartiets kritik mot skattereformen var stark på de här punkterna och kritiken kvarstår. Det är närmast tragiskt att turistnäringen, som så väl behövs i landets mest utsatta områden, nu fått allvarligt försämrade villkor. Herr talman! Moderata samlingspartiet har tidigare riktat kritik mot en företeelse som haft en tendens att dyka upp i krisområden, nämligen kommunala satsningar på näringsverksamhet med kommuninvånarnas skattepengar som insats. I detta betänkande framhåller vi att kommunerna bör begränsa sina engagemang på turistområdet. Turistverksamhet skall drivas i fri konkurrens och på lika villkor. De turistverksamheter som många kommuner driver eller subventionerar på skattebetalarnas bekostnad snedvrider konkurrensen. Många kommuninvånare har dyrt fått betala entusiastiska kommunpolitikers satsningar på illa underbyggd turistverksamhet, t.ex. i form av stugbyar och campingplatser. För moderata samlingspartiet är det viktigt att enskild företagsamhet får så goda förutsättningar som möjligt att kunna verka och utvecklas. Det är enskilda människors idérikedom och verksamhetskraft som är turistnäringens bas. I likhet med annan företagsverksamhet är turistnäringen beroende av en småföretagarvänlig politik. Skatter, pålagor och andra hinder för företagsamheten i vårt land hämmar den utveckling av landsbygden som en blomstrande turistverksamhet innebär. Sverige har goda möjligheter att bli ett framgångsrikt turistland. Vi moderater vill ge turistnäringen bästa möjliga förutsättningar att verka och utvecklas. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag skall inte gå in på den allmänna debatten om turistnäringen. I våras förde vi en ganska omfattande debatt med anledning av det stora betänkandet om turistfrågor. Vi har också fört debatter om de skattefrågor som rör turismen, och dessa debatter kommer att fortsätta, men i annan omfattning och vid andra tillfällen. Jag skall, herr talman, närmare uppehålla mig vid föreliggande betänkande som rör vissa frågor om turismen. Det är frågor som inte behandlades i våras men som har kommit fram nu under hösten. Centern har fogat en reservation till betänkandet, och den rör information om allemansrätten. Utskottet redovisar de insatser som görs för att informera både svenska och utländska turister om allemansrätten, som är helt unik för Sverige. Meg veterligen finns den rätten bara i vårt land. Jag tror också att vi alla är mycket rädda om den. De informationsinsatser som görs är naturligtvis värdefulla och måste fortgå. I vår reservation efterlyser vi förstärkta insatser, vilket beror på att vi har kunnat notera att det fortfarande på sina håll sker skadegörelse som inte är förenlig med allemansrätten. Denna skadegörelse skapar motsättningar som är helt onödiga och som också kan få negativa konsekvenser för turistnäringens utveckling. Vi i centern tycker det vore synd om det skulle bli så och om denna skadegörelse skall få fortsätta att utvecklas. Därför gäller det att hitta också andra vägar för information. Ett förslag är att man försöker upprätthålla en bättre kontakt med de utländska researrangörerna. Många utländska turister, som ägnar sig åt camping, kanotsport och liknande typer av aktiviteter ute i marker där allemansrätten gäller, kommer inte i kontakt med svenska researrangörer. Resorna företas på eget initiativ, och många turister nås inte av informationen om allemansrätten. Det behövs alltså förstärkta insatser inte minst via våra ambassader och från turistrådet, som kan ta direkt kontakt med researrangörerna genom våra utlandskontor. Det är kanske den viktigaste informationsinsatsen. Informationsinsatserna kan också förstärkas i de kommuner som tar emot många turister. Jag tänker exempelvis på Danoområdet, som går genom både Värmland och Dalsland. Där förekommer faktiskt en ganska omfattande skadegörelse. Även där skulle informationsinsatserna kunna förstärkas genom turistrådets medverkan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Det är riktigt som det är sagt här, att turismen i Sverige har ökat med 40 % de senaste tio åren, och vi kan se att utvecklingen fortfarande är snabb. Fram till 1995 väntas den öka med ca 5 % årligen. Vi vet att turismens betydelse för samhället ökar. Turismen och rekreationsnäringen är kort sagt en basindustri. För vissa regioner i landet har turistnäringen speciellt stor betydelse. Det gäller t.ex. vissa glesbygdsområden, där turismen är huvudnäringen. Sverige och svensk turism har en väl utbyggd infrastruktur. Turistprodukterna har växt fram ur de lokala behoven av fritid och rekreation. Dessa turistprodukter står sig väl i en internationell jämförelse. Den vid samma internationella jämförelse lilla destinationen, Sverige, saknar dock i stort sett förutsättningar för massturism från utlandet, och det finns få produkter med internationell lyskraft. Sverige som destination har dock samtidigt en för framtiden bra profil -- ett glesbefolkat välfärdssamhälle med stora, orörda och ur miljösynpunkt oförstörda naturområden. Turist och resenäringen är en blandning av många kommersiella, ideella och offentliga aktörer. Många av aktörerna är små och är i behov av service, och de saknar ofta resurser för egna utvecklingsinsatser. Aktörerna har delvis skilda men också delvis sammanhållande intressen och referensramar. De produkter som turisten till slut möter är resultatet av en lång kedja av insatser från dessa olika aktörer. Den betydelse som turistnäringen har för regional utveckling och alltså även för landsbygdens utveckling erkänns allmänt. Ett av de uppdrag som statsmakterna har gett till Turistrådet är ju att stödja regional utveckling och öka sysselsättningen. Det finns inga skilda uppfattningar mellan partierna i detta avseende. Förslaget i motion 524 går ut på att kommunernas engagemang på turistområdet skall begränsas. Motionärerna anser att kommunerna subventionerar turistverksamhet och på så sätt konkurrerar ut privata näringsidkare. Låt mig säga att för några år sedan kunde detta påstående ha haft ett visst fog för sig, men motionärerna har tydligen inte följt med den utveckling som skett under senare år. Kommunförbundet är det i dag knappast några kommuner som har råd att göra investeringar i turistanläggningar, om det på orten finns privata företagare som är intresserade av att göra investeringar i eller driva ett hotell eller en annan turistanläggning. Det förekommer att kommuner går in och gör investeringar på turistområdet av indirekta näringspolitiska skäl. Kommunen bedömer det då som angeläget av serviceskäl att det skall finnas ett hotell eller en campingplats på orten. Det innebär att turister stannar till på orten, och det kan ge lokala företagare/handlare ökade inkomster. Kommunförbundet redovisar i ''Fakta om turism och fritid 1988'' att 52 kommuner har sett det som angeläget att stödja något eller några hotell på orten. Herr talman! Låt mig avsluta med att yrka bifall till kulturutskottets hemställan och avslag på de tre reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Kraven på miljöpolitisk lagstiftning måste ställas högt. Riksdagen måste veta vilka lagbestämmelser som man inför, och allmänheten måste förstå innebörden av lagarna. Det föreliggande förslaget uppfyller inte dessa krav. Lagen föreskriver endast att en kommun får meddela bilförbud för visst område. I propositionstexten begränsas lagen till att gälla tills vidare endast för Göteborg.Varför just Göteborg? Varför inte lika gärna Helsingborg, Borlänge eller Sundsvall, orter som har väl så stora luftproblem som vi har i Göteborg? Och varför just nu? Biltrafiken i Göteborgs centrum har, genom den sedan länge införda zonindelningen, inte ökat utan ligger kvar på 1970 års nivå. Däremot har inpendlingen från andra kommuner och genomfartstrafiken på väg E6 ökat kraftigt. Men dessa problem löses inte av det föreliggande förslaget, eftersom det endast omfattar det centrala stadsområdet. Tvärtom kommer problemen med inpendlingen att öka genom den beskattning av kollektivtrafiken som nu skall genomföras. Att i stället slopa den beskattningen skulle vara en konkret och miljöriktig åtgärd. Lagförslaget innebär att en avstängningsplan får sättas i kraft när akuta hälsorisker uppstår. Regeringen förutsättes bestämma vad som är akuta hälsorisker och hur mätning skall ske. I det förslag till gränsvärden som förekommit i Göteborgsplanen är gränserna så satta att trafikförbud inte varit aktuellt någon gång under de senaste tio åren, trots att de föreslagna gränsvärdena är ungefär halverade jämfört med t.ex. tyska normer. Luftkvaliteten i Göteborg har under de gångna åren kraftigt förbättrats, främst genom en framsynt satsning på goda energilösningar. Men de resultat som därigenom har uppnåtts hotas nu genom en statlig energipolitik som stimulerar nya stora förbränningsanläggningar. Ett flertal sådana är under projektering i Göteborg och de kommer att påverka Göteborgsluften mycket mer än biltrafiken men är alltså inte föremål för miljöministerns intresse. Herr talman! Det talas i dessa dagar mycket om besparingar, nedskärningar och avskaffande av onödig byråkrati. Detta lagförslag är meningslöst, men det kommer naturligtvis att skapa en mängd sysselsättning bland byråkraterna i Göteborg. Tillämpningsbestämmelser skall utfärdas, skyltning -- bara den kostnadsberäknad till 20 milj.kr. -- måste genomföras och beredskapsplaner måste upprättas. Allt för en bestämmelse som aldrig kommer att tillämpas. Förslaget om tillfälliga bilförbud är en meningslös lag som endast skapar en skendebatt på miljöområdet, samtidigt som de stora miljöproblemen lämnas olösta. Det bör därför ej genomföras, utan regeringen bör återkomma med andra, mer genomtänkta förslag. Regeringen kan ju då t.ex. få inspiration från den egna utredningen ''Miljöprojekt Göteborg''. Det var många pressmeddelanden som publicerades när den utredningen tillsattes. Betänkandet verkar däremot i all tysthet ha förpassats till arkivet. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 och avslag på propositionen. Skulle denna reservation falla, herr talman, kommer vi att stödja reservation 4, som delvis har motsvarande krav.

Herr talman! I betänkandet behandlas och tillstyrks av majoriteten, i vilken folkpartiet ingår, en proposition med förslag till en lag om bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter som ger en kommun rätt att tillfälligt förbjuda person och lastbilstrafik inom vissa områden i situationer då luftföroreningarna utgör ett akut hot mot människors hälsa. Med de problem som finns i våra större städer, känns det riktigt att i svåra miljösituationer kunna ta till denna drastiska åtgärd för att tillfälligt förbättra miljösituationen i området. I första hand skall denna åtgärd nu kunna användas i Göteborg. Sveriges näst största stad har under många år haft problem med luftföroreningar. Detta berör ibland inte bara Göteborg utan också närliggande kommuner som Mölndal, Partille, Härryda och Kungälv. Orsaken till dessa återkommande problem är i hög grad det geografiska läget i dalgångarna längs med Göta älv. Det känns aldrig bra att tillgripa förbud. Därför är det viktigt att förbudslagen i dessa fall används mycket restriktivt av kommunen, eftersom ett bilförbud givetvis kan ställa till många andra problem, som för många invånare kan bli svåra att hantera. Från folkpartiets sida hade vi hoppats att lagförslaget skulle ha granskats av lagrådet. Men varken konstitutionsutskottet eller majoriteten i trafikutskottet ansåg detta nödvändigt, varför vi fick böja oss. Med tanke på att det numera finns en särskild utredare tillsatt för Göteborgsområdet och dess trafiksituation hoppas vi givetvis att han skall komma fram med förslag som regering och kommun gemensamt skall kunna använda för att lösa den besvärliga situation som faktiskt råder i hela Göteborgsområdet. Jag vill här understryka vikten av att ett förslag snarast läggs fram om en rationell trafikplanering för området. Även delegationen för Miljöprojekt Göteborg har i sin redogörelse till regeringen tagit upp dessa problem. Detta har utmynnat i en skrivelse, där regeringen lovar återkomma med åtgärder som i möjligaste mån skall minska problemen. Folkpartiet har i reservation nr 4 tillsammans med moderaterna begärt att regeringen skall återkomma med kompletterande åtgärder snarast. Det gäller att på ett effektivt och varaktigt sätt komma till rätta med dessa allvarliga miljöproblem, som inte bara gäller trafiken, utan också utsläppen från värmeanläggningar, sopförbränning och industri. Att stifta förbudslagar ger bara tillfälliga förbättringar. Att vidta åtgärder, genom vilka man tar tag i de verkliga problemen, ger däremot en varaktig förbättring. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Jag vill för vänsterpartiets räkning bara yrka bifall till reservation 2, som Viola Claesson har fogat till betänkandet. Jag vill också understryka att det är vänsterpartiets uppfattning att kommunerna själva kan avgöra när och hur det är nödvändigt med ett förbud mot biltrafik på grund av miljöfarorna.

Herr talman! I detta betänkande tar vi upp och behandlar regeringsförslaget om tillfälliga bilförbud inom vissa områden vid svåra luftföroreningar. I korthet innebär förslaget att kommunen tillfälligt får förbjuda biltrafik inom vissa områden om luftföroreningar innebär akuta hälsorisker för dem som bor där. Det förutsätter emellertid att kommunfullmäktige har antagit en beredskapsplan som skall ange förbudsområdena och de åtgärder som kommunen skall vidta för att lindra effekterna av ett förbud. Planen skall också ange förbudets omfattning och vilken trafik, utöver vad som följer av lagen, som skall undantas från förbudet. Förhoppningsvis kommer denna lag inte att behöva användas annat än vid mycket speciella situationer. Den tekniska utvecklingen gör ju att vi får allt bättre reningsanordningar på våra bilar och andra fordon. Katalytisk avgasrening och en skärpning av kraven när det gäller både bussars och lastbilars avgaser minskar risken för dessa akuta ingrepp. Men det är viktigt att möjligheten finns, eftersom vi vet att sådana här situationer kan uppstå. Kommunerna har endast möjlighet att besluta om tillfälliga bilförbud efter bemyndigande från regeringen. Trafikutskottet har alltså på denna punkt ingen annan uppfattning än lagrådet. Dessutom är det viktigt att kriterierna är likvärdiga och att de används i landets olika delar när luftföroreningarna innebär risker för människors hälsa. Det har i detta sammanhang också rests krav på att kommunerna skall tvingas uppfylla bestämda miljökvalitetsnormer och begränsa andra utsläpp av luftföroreningar. Kommunernas möjligheter att allmänt bekämpa luftföroreningar har också breddats väsentligt under senare år. Många kommuner har genom sina miljö och hälsoskyddsnämnder tagit på sig ett mycket stort ansvar, många gånger större än vad gällande lagstiftning har krävt. De utarbetar miljövårdsplaner och samarbetar med länsstyrelsens naturvårdsenheter. Det finns alltså ett positivt kommunalt engagemang i de här frågorna. Den nya lagen ger ännu fler möjligheter att agera för att förbättra miljön. Vidare har moderaterna och folkpartisterna i detta sammanhang en gemensam reservation, i vilken de begär kompletterande förslag som tar sikte på att komma till rätta med ännu allvarligare miljöproblem, som t.ex. utsläpp från värmeanläggningar, sopförbränning och industrier. Om det vore möjligt att genom ett enda förslag till riksdagen stoppa alla luftföroreningar, vore det säkert lätt att enas om ett sådant förslag. Tyvärr är inte verkligheten så enkel. Men vi kommer successivt, i takt med den tekniska utvecklingen, att driva på för att få en bättre miljö. Det kommer självfallet att ta tid, men det kommer säkert att lyckas. Nu tar vi vårt ansvar på trafikområdet och bidrar med den här viktiga lagen om tillfälligt bilförbud. Jag kan inte låta bli att redan i mitt huvudanförande något kommentera Tom Heymans inlägg i första rundan. Tom Heyman ställde ett antal frågor. Han sade att allmänheten måste förstå lagens innebörd. Han frågade: Varför just Göteborg och varför just nu, när luftkvaliteten i Göteborg aldrig har varit bättre än nu? Låt mig kommentera dessa frågor och påståenden genom att citera en notis i dagens DN under rubriken Gråbrun luft täckte Göteborg. ''Göteborg drabbades på tisdagen av ovanligt dålig luft. Ett gråbrunt skikt av smutsig luft med höga halter av kvävedioxider och sot låg på förmiddagen över staden. Miljömyndigheten i stan bad göteborgarna att ställa bilen hemma och förberedde dessutom andra åtgärder om situationen förvärrades. Någon möjlighet att förbjuda biltrafik finns ännu inte. Riksdagen väntas fatta beslut om den saken på onsdagen.'' Jag tycker att detta citat säger en del om att vi, även om vi har kommit långt på vägen, behöver den här typen av lagstiftning för att kunna gripa in vid akuta situationer. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande på alla punkter.
Herr talman! Det är enligt min uppfattning riktigt att i detta läge genomföra detta bilförbud. Men jag är också införstådd med att man, som Sten-Ove Sundström sade, inte genom ett enda lagförslag kan täcka hela området. Vad vi har skrivit i vår reservation och hävdat hela tiden är att detta bara är en liten bit av allt som måste göras i den här frågan för att lösa de problem som finns på just det område som vi nu talat om. Det skulle därför vara trevligt att få höra från regeringspartiets representant om han verkligen vill sätta till alla klutar, för att uttrycka det så, för att göra någonting åt dessa problem. Vi skall väl inte finna oss i att det nu finns ett lagförslag och låta det stanna vid det, utan vi skall verkligen försöka lösa problemen. Jag vet att de utredare som är tillsatta bl.a. i Göteborg verkligen arbetar med detta och försöker styra trafiken genom Göteborgsområdet på ett annat sätt än vad som är fallet i dag. Det skulle alltså vara intressant att få höra Sten-Ove Sundströms åsikter i detta fall.
Herr talman! Jag har inte sagt att luften aldrig har varit bättre i Göteborg; naturligtvis har den varit det. Jag har sagt att luften successivt har blivit bättre under de senaste åren och framför allt sedan 1982, när fjärrvärmesatsningen satte in på allvar. Visst har vi inversionsproblem, och visst drabbade det Göteborg i går, men knappast i den omfattning som bl.a. hade inneburit ett bilförbud. Ett bilförbud enligt den rapport som har tagits fram i Göteborg är knappast heller praktiskt genomförbart. Med de gränsvärden som har satts av utredningen hade ett förbud heller aldrig tillämpats under de senaste tio åren. Lagen är onödig, och den löser inte de problem vi har. Dessa är framför allt en följd av den statliga energipolitiken, som nu driver fram fossileldade anläggningar mitt inne i staden.
Herr talman! Låt mig först säga till Kenth Skårvik att detta självfallet inte är ett lagförslag som löser alla problem. Vi måste naturligtvis gå vidare. Det finns mycket att göra på detta område och många anledningar att återkomma till de problem som bilismen ställer till i vår gemensamma miljö. Detta är bara ett steg i den långa rad av steg vi måste ta för att få en bättre miljö åt oss alla. Jag vill till Tom Heyman säga att det citat från Dagens Nyheter jag nyligen läste upp tyder på hur viktigt det är att i speciella situationer -- jag vill poängtera att det är fråga om speciella situationer -- kunna ha en sådan lag i beredskap. Som jag tidigare sade var det höga halter av kväveoxid och sot som besvärade Göteborg ordentligt i går enligt artikeln i DN. Det är viktigt att vi kan vidta akuta åtgärder av detta slag även om självfallet många fler måste till på sikt.

Herr talman! Jag vill fortsätta där Sten-Ove Sundström nyss slutade och ta upp vad som hände i går i Göteborg. Om jag förstått saken rätt var halten av kväveoxider på sina håll så hög i Göteborg i går att det hade blivit aktuellt med ett bilförbud enligt den lag som vi nu diskuterar. Man var alltså över halter på 250 mikrogram kväveoxider per m3 luft, och det är väl högt. Jag kan i och för sig instämma i det Tom Heyman och andra har framfört här, nämligen att man bör ta hänsyn till också andra saker än bilarnas utsläpp. Man får ta ett steg i taget. Vi i miljöpartiet stödjer alltså denna proposition och att man ger de kommuner som så vill möjlighet att förbjuda biltrafik av miljöskäl. Men vi har i reservation nr 3 till betänkandet också sagt att denna möjlighet bör utvidgas så att kommunerna får rätt att begränsa även andra utsläppskällor. Det kan vara industrier, energianläggningar osv. Kommunen skall kunna göra en prioritering över vilka utsläpp som bör dras ner i ett akut föroreningsläge, en prioritering som tar hänsyn till såväl utsläppens sammansättning, ekonomin och rent praktiska frågor. Det kanske inte alla gånger är trafiken som man skall gå på i första hand. Det beror på hur det ser ut lokalt. Om detta skall fungera bra är det också viktigt att radikala miljökvalitetsnormer införs och att dessa är sdeamma för hela landet så att det inte uppstår godtycke i de olika kommuner som inför sådana här förbud med litet olika gränsvärden. Det är mycket viktigt att man har samma normer överallt. Miljökvalitetsnormerna skall fastställas centralt och vara så pass radikala att det inte uppstår miljöproblem och inte heller hälsoproblem. Det menar jag skall gälla även för de människor som är litet känsligare för luftföroreningar. Det är kanske framför allt fråga om astmatiker, men det har visat sig att många andra människor utvecklar allergier gentemot luftföroreningar om de utsätts för dessa under en längre tid. Det är viktigt att vi får ner halterna av kväveoxider långt under de 250 mikrogram per m3 som jag tidigare talade om, kanske ända ner till 50 mikrogram som dygnsmedelvärde. Det vore naturligtvis bra att komma ännu längre ner, men jag anser att man borde kunna nå dit på kort sikt. Jag noterar också att kravet på miljökvalitetsnormer, ett krav som miljöpartiet har drivit länge under stort motstånd från de etablerade partierna, börjar vinna gehör. Vi fick under den partiledardebatt som inledde höstriksdagen ett löfte från statsminister Ingvar Carlsson att miljökvalitetsnormer skall införas i Sverige och bli en vanligare metod att angripa miljöproblem med. Här har vi ett konkret exempel där detta bör bli aktuellt. I majoritetens skrivning sägs också att man gärna vill se miljökvalitetsnormer som utfärdas centralt. Vi har alltså fått ett halvt gehör för detta också från trafikutskottet, men dock bara halvt. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3.
Herr talman! Jag tror att det är rätt att gå fram på det sätt som Roy Ottosson anger: Det är viktigt att ta ett steg i taget. Miljöpartiet pekar på vikten av att se till att vi också kommer till rätta med luftföroreningar från industri och energianläggningar och att miljökvalitetsnormer införs. Det är självfallet viktigt att vi får grepp om dessa problem från många olika håll. Det har varit viktigt att lyfta fram frågan om en möjlighet till bilförbud i den speciella region som Göteborg trots allt utgör. Exemplet i går från Göteborg på vad som kan hända om man väntar för länge och de problem detta kan åstadkomma för medborgarna, visar att det är viktigt att lyfta fram frågan i förtid och inte invänta fullkomliga lösningar på alla områden. Vi får sedan återkomma med alla de andra åtgärder som kan vara viktiga att genomföra. Även om det kan ta litet tid tror jag att vi är överens om greppen.
Herr talman! Jag tolkar Sten-Ove Sundströms replik som att man nu inom socialdemokrattin är helt med på noterna när det gäller miljökvalitetsnormer, och det är naturligtvis mycket glädjande. Vi har också sett att det gjorts vissa framsteg inom miljöskyddskommittén, den utredning som ser över miljölagstiftningen i Sverige just på detta område. Miljökvalitetsnormer börjar erkännas som en bra princip i miljölagstiftning och miljöarbetet. Jag vill också framhålla en annan begränsning i propositionen, eller åtminstone i underlaget till den. Man tänker sig att det bara är i Göteborg som det kan utfärdas bilförbud av miljöskäl. Vi i miljöpartiet menar att det naturligtvis måste vara generella regler. Alla kommuner som så vill bör få denna möjlighet. Jag kommer själv från Sundsvalls kommun. Jag bor inte inne i Sundsvall, men jag vet att luften där kan bli väl så dålig som i Göteborg. Det är en liten stadskärna, och det vore relativt enkelt att tillämpa bilförbud för att få ned luftföroreningshalterna vissa dagar när man har besvär med inversion och annat. Det finns naturligtvis exempel på andra ställen runt om i landet där det vore bra med ett förbud. Nu finns det i och för sig inget i den nu föreslagna skrivningen av lagen som förhindrar att regeringen tillåter detta för andra områden än Göteborg, och jag vill poängtera att det är viktigt att så sker.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som berör bilindustrin. Det rör sig huvudsakligen om krav på olika förbättringar i avgasreningen och forskning om miljöeffektivare motorer. Det finns i denna debatt anledning att först och främst slå fast att det gjorts mycket betydande framsteg när det gäller avgasrening för bensinmotorer, framför allt när det gäller den katalytiska avgasreningen, och speciellt den som styrs via lambdasonder har gjort att man fått en närmast 90 procentig rening. Tekniken fortsätter att förfinas och bli effektivare. Vi får en snabb förnyelse av bilparken, och i synnerhet gäller det de bilar som går långa sträckor varje år, vilket innebär att luften stegvis förbättras i förhållande till hur den skulle vara om man inte fått denna förnyelse. Det finns även anledning att påpeka att vi haft en konstant bensinförbrukning till följd av bränsleeffektivare motorer under 80-talet, vilket gjort att utsläppen från bilismen har kunnat minskas. Det finns dock ett problem med denna avgasrening, och det är att man inte kommer åt koldioxidproblemet. Det är därför naturligt att vi ställer ytterligare krav på bilindustrin och produktionen av bilmotorer för att försöka få fram mer miljövänliga motorer. Det är därför också intressant att kunna konstatera att Volkswagen nyligen presenterat små personvagnsdieslar som har en katalytisk avgasrening som i stor utsträckning kan jämföras med bensinmotorernas. Det intressanta med denna motor är framför allt att man har en bränsleförbrukning som ligger nedemot hälften av motsvarande bensinmotorers. På detta sätt skulle man kunna minska utsläppen av koldioxid högst radikalt. De motioner som behandlas i betänkandet tycker vi har kommit att handa mer om medlen hur man skall kunna förbättra dessa motorer och deras utsläpp i stället för målen. Man har förblindats av ett antal olika alternativa förslag och utvecklingslinjer och vill gärna sätta sig till doms över vilken som kommer att utvecklas bäst och var pengarna skall satsas. Vi tycker att detta är en helt felaktig syn. Vi skall sätta upp som ett mål att kunna få effektivare motorer som ger mindre utsläpp. Medlen för hur man skall kunna uppnå detta tror jag att branschen bäst själv kan finna. De motortekniker som själva får syssla med utvecklingen har den största fackkunskapen. Därför tycker vi också att det är väldigt viktigt att dessa mål som sätts upp politiskt inte bara blir nationella utan spänner över en större del av världen. Det är inte bara Sverige som kan klara att få fram effektivare motorer, utan det är den totala bilindustrin och världssamfundet. Vi tycker därför att det är viktig att följa den snabba utveckling som sker i Californien. Vi hoppas att de bilföretag bl.a. där som är inblandade i forskning efter effektivare motorer skall kunna få fram en teknik, som kan appliceras på svenska förhållanden och ge oss ytterligare luftförbättringar. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 i betänkandet.

Herr talman! Betänkandet handlar om en begränsad del av bilindustrin. Det finns säkert anledning att beröra många frågor med anknytning till bilindustrin, men det får vi säkert anledning att återkomma till. Vi i centern stöder ett par reservationer i betänkandet som berör dels forskningsprogram för utveckling av miljövänliga motorer och drivmedel, dels utveckling av elbilen. Även om mycket har gjorts när det gäller rening finns det ändå mycket att göra. Det är en mycket angelägen sak att ta fram mer miljövänliga motorer och drivmedel -- inte minst med tanke på miljön. Men det är också angeläget att få fram mer bränslesnåla motorer för att reducera bränslekostnaderna. Vi har som bekant ett mycket ett högt bensinpris i vårt land. Kan man skära ned på förbrukningen av bensin per mil, gynnar det både den enskildes ekonomi och miljön. När det gäller bränslet skulle det också vara ganska enkelt att gå över till en mer biomassebaserad motoralkohol än vad som i dag används. Tyvärr verkar det som om produktionen av bränslesnåla och miljövänliga motorer för kommersiellt bruk fortfarande är avlägsen. Det vore därför värdefullt med en samlad redovisning av regeringen av hittills gjorda framsteg. I dagens läge när inte minst vår svenska bilindustri har stora bekymmer vore det värdefullt med ett större engagemang för att man skall kunna få fram nya bränslesnåla och miljövänliga motorer. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Frågan om elbilen har tidigare diskuterats i kammaren. Vi tycker inte att forskningen och utvecklingen har kommit långt nog. Forskningsoch utvecklingsarbetet bör intensifieras så att vi gör sådana satsningar som ökar möjligheten för elbilen att bli kommersiellt intressant. När vi nu talar om bilindustrin, vill jag också något beröra det allmänna läget för denna. Vi har under många år haft en uppåtgående trend för vår bilindustri. Det har också genererat mycken verksamhet hos underleverantörer och småföretagare. Tyvärr har det senaste årets nedgång, inte minst för den svenska bilindustrin, satt djupa spår ute i olika bygder i vårt land. Det är helt klart att bilindustrin har spelat en mycket stor roll för sysselsättningen på olika håll i landet. Det hela började med Saabs nedgång och försämrade lönsamhet, som bl.a. innebar nedläggning av fabrikerna i Kristinehamn och Kramfors. Det senaste är nu Volvos försämrade läge -- dels den försämrade lönsamheten för den svenska tillverkningen, dels nedgången av försäljningen. Det har nu inneburit att tusentals personer har förlorat eller riskerar att förlora sina arbeten. Det innebär också stora påfrestningar på underleverantörerna. Senast i förra veckan varslades de anställda vid TVABs fabriker i Säffle och Koppom om att tillverkningen av kablaget vid båda fabrikerna skulle läggas ned. Jag skulle kunna räkna upp många exempel. Allt detta gör att vi nu med alla krafter måste försöka få en utveckling av vår bilindustri till stånd så att den kan vara med och konkurrera om den framtida bilen. Ett led i detta är den delegation som regeringen har tillsatt och som leds av Arne Angerlöv. Delegationen skall ta fram olika koncept som skall hjälpa bilindustrins underleverantörer att ta fram nya produkter och produktionsmetoder. Jag hoppas att denna delegation kan arbeta skyndsamt, för det brådskar verkligen om vi skall kunna vara med och konkurrera i den framtida bilbranschen. Delegationen har 150 milj.kr. att förfoga över under treårsperiod, men jag tror inte att dessa medel kommer att räcka. Det är ganska kraftfulla insatser som fordras om det skall bli någon effekt. Men som jag sade inledningsvis får vi säkert anledning att återkomma till denna fråga här i kammaren. Jag nöjer mig nu med att uttrycka förhoppning om att regeringen snabbt vidtar åtgärder som är ägnade att förstärka den svenska bilindustrins möjligheter att vara med och konkurrera i den framtida bilbranschen.

Herr talman! Det har av flera olika skäl blivit angeläget att diskutera den svenska bilindustrins framtid. Under de senaste årtiondet har den svenska bilindustrin har används som en sorts framtidsbransch eller krislösare på industriorter där tidigare dominerande industri har slagits ut eller avvecklats. Det var väl redan från början fåfänga förhoppningar. Så mycket var känt om de problem som är förknippade med bilproduktion och om de negativa effekterna av massbilismen, att man knappast allvar har kunnat beteckna denna bransch som en framtidsbransch. Det har ju visat sig ganska påtagligt att åtminstone den svenska bilindustrin inte är någon krislösare. Man har erfarenheter från flera håll i landet. Saabfabriken i Malmö på Kockums område och bensinmotorfabriken i Karlskrona som bara ger ett löfte om 500 arbetstillfällen är några exempel. Bilbranschen visar i dag själv påtagliga krissymtom. Det finns sårbara orter och regioner i landet som är uttalat beroende av bilindustrin. De är det antingen direkt, därför att man producerar bilar där, eller indirekt eftersom det lokala näringslivet domineras av underleverantörer beroende av de stora svenska bilföretagen. Det är vår uppfattning att detta beroende måste brytas och industrin på dessa orter diversifieras och utvecklas i andra riktningar. Den svenska bilindustrin befinner sig någonting som kan liknas vid en krissituation, beroende på vikande marknader. Det är en lågkonjunktur på gång. Sedan ställs miljökrav som man har svårt att leva upp till. Det har kommit en oväntad oljekris -- åtminstone när det gäller intensiteten. Det är påtagligt och alltmer uppenbart för alla att bilismen måste minska. Det finns flera skäl till att beroendet av svensk bilindustri måste minska. Den kan inte konkurrera.

Det visar oförmåga att ta till vara det som är unikt för den svenska arbetskraften, nämligen att den är välutbildad, medveten och tar sjukvård och kollektiv social service som en självklarhet. Det är helt enkelt så att arbetsprocessen på många håll inom bilproduktionen är alldeles för enkel för att den skall kunna stimulera den välutbildade svenska arbetskraften. Ofattbart nog bygger man fortfarande -- eller gjorde alldeles nyligen -- nya sammansättningsfabriker. Man har en företagsledning och en arbetsledning som visar mycket låg kreativitet, åtminstone på det personalpolitiska området. Sina tillkortakommanden skyller man på personalen och på det svenska välfärdssystemet. Därför krävs det att man ställer om ganska stora delar av bilindustrin till nya produkter, produkter som produceras på ett mer intelligent sätt. Det behövs nya trafiksystem till kollektivtrafik -- det är ett av många möjliga områden. Personbilsproduktionen måste också ställas om som en följd av människors krav på god miljö och livskvalitet. Den måste ställas om till rena bilar. För att man skall lyckas krävs det här politiskt uppsatta mål och att man bryter med branschens vanetänkande. Det krävs också att produktionsprocessen i sig själv blir miljömässigt ofarlig, att den blir resurssnål. För att uppnå detta har vi i vänsterpartiet krävt en parlamentariskt sammansatt utredning för att undersöka förutsättningarna för en ekologiskt anpassad produktion och en omställning av den svenska bilindustrin. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 till detta betänkande.

Herr talman! Med de argument som Rolf Nilson i sitt anförande använde för att dödförklara svensk bilindustri kan han lika gärna dödförklara större delen av svensk industri. Det är knappast genom mer av politisk planering och centralstyrning som vi kan klara sysselsättning eller framtid vare sig för bilindustrin eller för någon annan bransch.

Herr talman! Det borde ha framgått av mitt inlägg att min uppfattning är att man inom bilindustrin har ägnat sig alltför mycket åt politisk och ideologisk agitation mot det svenska välfärdssystemet och alltför litet åt att utveckla sin produkt och att utnyttja den tillgång som den välutbildade svenska arbetskraften är genom att utveckla en produktionsprocess och en arbetsorganisation som tar till vara de resurserna.
Herr talman! Jag tycker att det var ett ganska skamligt angrepp på de tiotusentals anställda på både Volvo och Saab-Scania, som gör ett utomordentligt arbete, att påstå att de huvudsakligen skulle ha arbetat med politisk agitation i stället för att försöka driva företagen till framgång. Det tycker jag är klart orimligt och onyanserat.

Herr talman! Debatten underlättas om man lyssnar på sin meddebattör. Då kan man undvika missuppfattningar. Jag har inte sagt att de tiotusentals anställda -- konstruktörer och produktionspersonal på verkstadsgolvet -- har ägnat sig åt politisk agitation i stället för att jobba, utan att man på företagsledningsnivå alltför mycket har gjort det. Jag vet inte om det är just detta som har inskränkt dess förmåga att utveckla produkten så att den blivit slagkraftig, men jag misstänker att det ligger någonting i det. Jag vill också påpeka att jag uttrycker mig väldigt modest jämfört med vad den socialdemokratiska påläggskalven Lars Engqvist gjorde när han i dag talade till sina ombudsmän i Malmö.

Herr talman! Eftersom jag står som reservant för fem av de sex motioner som föreligger i detta ämne och dessutom avgivit tre särskilda yttranden finns det anledning för mig att försöka ge en helhetssyn på bilen som teknisk produkt. Att jag engagerat mig så intensivt i de här frågorna kan naturligtvis i någon mån sammanhänga med att jag är tekniker med mångårig erfarenhet från industrin, men huvudskälet är att bilismen har en oerhörd betydelse för samhället samtidigt som den är ett av vår tids allra största energi och miljöproblem. Intresset för teknik är jag ingalunda ensam om inom miljöpartiet. Det kanske kan vara värt att påpeka att 20 % av partiets riksdagsgrupp har sin utbildning från teknisk högskola, och 50 % av gruppen har naturvetenskaplig universitetsutbildning. Jag nämner inte detta för att tala om hur duktiga vi är, utan för att visa att föreställningen att miljöpartisterna skulle vara teknikfientliga faktiskt faller på sin egen orimlighet. I stället är det så att vi miljöpartister i genomsnitt har stor kunskap om tekniksamhället och därför inser att mycken teknik är destruktiv och måste väljas bort, under det att annan teknik kan främja ett miljövänligt och resurssnålt samhälle. Vi är också övertygade om att det inte är politikernas uppgift att välja teknik åt folket -- däremot att uppmuntra till valet av en resurssnål och miljövänlig teknik. Denna uppmuntran sker i första hand genom att man påverkar marknaden genom att med skatteinstrumentet och med subventioner styra konsumtionen från dålig teknik till bra teknik. I det sammanhanget kan jag instämma med Per Westerberg i att det är värdefullt om de krav som ställs är internationellt förankrade. Skillnaderna mellan moderaterna och miljöpartiet gäller hur man uppnår detta. Vi vill alltså att sådana krav skall fastställas i överenskommelser mellan suveräna stater, under det att moderaterna vill att man skall underkasta sig beslut av en odemokratisk byråkrati i Bryssel. Energiskatter, utsläppsskatter och utsläppsavgifter är de medel som vi i första hand rekommenderar. För viss teknik bör dessutom konsessionsförfaranden och gränsvärden tillämpas -- i svårartade fall givetvis rena förbud. Här har riksdagen naturligtvis en viktig roll att spela när det gäller att fastställa principerna. Vid sidan av detta finns det anledning för staten att också genom anslag till forskning och utveckling påverka tekniken när det finns anledning att tro att utvecklingen är så långsiktig eller kraven av sådan natur att marknadens egna drivkrafter inte kan väntas leda till tillräckliga åtgärder. Huvudlinjen är alltså generella åtgärder, men när det gäller bilindustrin, som har så oerhörd betydelse för samhället, finns det anledning att vidta ytterligare åtgärder. Sålunda stödjer vi förslaget att regeringen skall fastställa krav på en renare bil. Detta borde ha skett för länge sedan. Då hade kanske inte Volvo och Saab råkat ut för att bli utdömda av miljöskäl, vilket enligt vad som framgick av nyheterna häromdagen har skett i Canada. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Vi har också stött förslagen i reservationerna 3 och 4 för utveckling av miljövänligare bilar. Bilindustrin har tyvärr varit alltför ointresserad av miljön och snarare satsat på sådant som säljer: komfort, lyx, fart och i viss mån säkerhet -- sådant får kosta, i all synnerhet om det är någon annan som betalar räkningen, vilket det i väldigt många fall är när det gäller just de stora och lyxiga bilarna, som svensk bilindustri tyvärr i någon mån har specialiserat sig på. Jag har i två år motionerat om att staten borde utreda bilindustrins utsikter på lång och kort sikt. De grå partierna har varit totalt ointresserade. Riksmötet 1988/89 ansåg det fortfarande att bilindustrin var en trygg framtidsindustri. I dag vet vi att det inte längre är fallet. Detta inser nog även utskottets majoritet. Förr eller senare kommer staten att behöva ta ett ökat ansvar för denna industri. Låt oss bara hoppas att den inte skall gå samma öde till mötes som varvsindustrin. Den risken finns, om de grå partierna fortsätter med sin passiva politik. Det är nu dags för staten att lägga ut beställningar hos bilindustrin på alternativa produkter som kan användas i ett mera miljövänligt och energisnålt transportsystem. När det gäller behovet av att finna alternativ sysselsättning för alla dem som nu ''blir över'' inom bilindustrin, gäller det att också skapa insikter om att bilen på lång sikt inte kan vara en motor i samhällsutvecklingen, utan att det behövs miljövänligare och energisnålare transportalternativ. Det gäller behovet av att omforma hela den samhällsstruktur som bilen har byggt upp omkring sig. Denna insikt behöver främjas genom ökad kunskap om teknik och samhällsutveckling. De utredningar som vänsterpartiet och miljöpartiet har krävt i reservationerna 5 och 6 skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till ökad kunskap och ökad beredskap för de omställningar som förestår. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 I ett särskilt yttrande har jag instämt i önskemålet att den tekniska fordonsutvecklingen särskilt i storstäderna påskyndas för att man skall få en bättre trafikmiljö. Jag instämmer med Ylva Annerstedt, att det är hög tid att vidta praktiska åtgärder för att få bort färjetrafikens och annan skärgårdstrafiks starkt försmutsande utsläpp. Detta är ett försummat område. Samtidigt bör man dock komma ihåg att det redan nu finns stora tekniska möjligheter och att det är myndighetskrav och ekonomiska styrmedel -- icke minst biltullar -- som skulle kunna medföra mycket stora förbättringar utan några som helst uppfinningar eller utvecklingsarbeten.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 3 och avslag på samtliga reservationer. Reservationerna handlar om renare bil, miljövänliga bränslen och motorer, eldrivna bilar samt effektivare och mer långlivade bilbatterier. Man vill också att det skall tillsättas utredningar, men det skall jag komma till senare. De tekniska frågorna -- som jag vill kalla dem för -- är gamla bekanta. Beträffande dessa frågor satsar ju staten på olika sätt medel i samtliga utvecklingsgrenar som här berörs. Man måste också ställa krav på att branschen är med och deltar i denna satsning. Frågorna måste också följas upp, inte minst internationellt. Bilindustrin är ute i världen stor, varav Sveriges bilindustri utgör en mycket liten del. I två av reservationerna föreslås att det skall tillsättas utredningar. Regeringen följer utvecklingen på olika sätt. Som Kjell Ericsson nämnde har VT-delegationen inrättats. VT delegationen riktar särskild uppmärksamhet mot underleverantörerna. Jag har litet svårt att förstå den reservation som efterlyser en utredning, där industrin och trafiksektorn inte skall vara representerade. Tydligen skall denna utredning bestå av lekmän. Jag vill nog påstå att utredningens resultat kanske inte blir så bra om den är sammansatt på det sätt som reservationen förordar. Det har här tidigare nämnts att det har gjorts betydande framsteg på miljösidan, som ju är viktig i detta sammanhang och som också finns med i många motioner. Det har kommit fram mera miljövänliga motorer och det är mycket som händer. Jag har litet svårt att se skillnaden mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservation 1, men jag antar att den består i att utskottsmajoriteten vill ställa politiska krav. Det är nog värdefullt för att man skall få bättre och miljövänligare bilar. Kjell Ericsson talade om det allmänna läge som råder inom bilindustrin i dag. Läget är ju besvärande på många håll i landet, inte minst på många orter i Värmland -- det känner jag till. Jag beklagar verkligen de människor som blir drabbade. Jag tycker ändå att de här människorna inte blir hjälpta genom att man dömer ut svensk bilindustri, vilket en del här har gjort enligt vad jag har uppfattat. Jag tror t.o.m. att det kan vara till skada. Däremot kan jag konstatera att det i varje fall är fråga om en nedgång och en lågkonjunktur, men det är också flera branscher utsatta för. Läget är allvarligt för många orter, inte enbart för orter med biltillverkning och för orter med underleverantörer för biltillverkningen. Från tid till annan är det klart att det kan påfordras utredningar i olika frågor. Jag är inte allmänt negativ till utredningar. Men om det skall tillsättas utredningar i dag, finns det andra aktuella branscher. Det inser man när man läser tidningsnotiserna. Det förekommer permitteringar och neddragningar även inom andra branscher. Sedan vill jag säga till Lars Norberg att jag inte kan påstå att jag har någon byggteknisk utbildning eller liknande, men däremot vill jag påstå att jag har åkt mycket bil. Jag har även reparerat bilar. På det viset kan jag bilar, men mina erfarenheter är mera praktiska. Jag vill avsluta med att säga att bilen inte upplevs av människor enbart som ett problem, vilket Lars Norberg framställt det som. Han talade om bilen från miljösynpunkt och allt möjligt annat. Bilen upplevs av de människor som bor i områden utan eller med dålig kollektivtrafik som ett väldigt värdefullt föremål. De vill ha kvar bilen, och jag, och jag antar alla som deltar i denna debatt, hoppas på att bilen med tiden skall bli ännu renare än den varit hittilldags. Vi har nått en bit på väg, men vi behöver nå längre.

Herr talman! Jag underskattar ingalunda Bo Finnkvists erfarenhet av bilar. Jag vill inte heller påstå att bilen är enbart ett problem. Jag är lika medveten som Bo Finnkvist om att bilen för många människor är en stor tillgång. Men vi behöver se båda sidor av myntet. Det är dock problemen som vi skall tala om, för det är dem vi är här för att lösa. Det som fungerar bra och är värdefullt behöver vi inte diskutera. Själv bor jag i glesbygd och vet precis hur viktigt det är med bil för dem som bor i glesbygd, men det finns oerhört stora möjligheter att minska biltrafiken på många håll i landet, om man satsar på alternativa transportmedel. Jag skulle vilja fråga Bo Finnkvist varför han inte anser att utskottet kan instämma i den socialdemokratiska motionen som säger att regeringen bör ställa upp krav på en ny bil. Det går bra i Kalifornien. Varför skulle det inte gå bra även i Sverige? Jag dömer inte på något sätt ut svensk bilindustri, men jag anser att den mår väl av kritik, precis som alla verksamheter mår väl av kritik i rimliga proportioner. Bo Finnkvist frågade varför den utredning som skulle utreda bilindustrins framtid skulle undvika att ta med folk som är direkt engagerade i industrin. Det är därför att de blir ganska enögda. De ser inte alltid verkligheten som den är. Det finns mycket duktigt folk som man kan välja, som skulle kunna jobba med en sådan här utredning. Om man trodde att goda lösningar alltid måste komma från sakkunnigt folk, hur skulle man då kunna välja en person som Stig Larsson till SJ-chef? Han kom från ett dataföretag. Det finns många exempel på hur människor kan komma från andra branscher och se mycket klarare än de som sitter fast i slentriantänkande inom den egna branschen.

Herr talman! Bo Finnkvist sade att jag och Lars Norberg dömde ut svensk bilindustri. Även i min bild av framtida svensk industri finns bilindustrin kvar, men den är krympt. Man kan knappast kalla bilindustrin för en framtidsbransch eller en framsynt bransch. Som jag sade i mitt anförande finns det anledning att banta industrin och att verka för att bilismen minskar. Per Westerberg nämnde i sitt anförande det stora kvarvarande miljöproblem som är förknippat med bilismen, särskilt massbilismen. Det gäller problemet med koldioxiden, som leder till drivhuseller växthuseffekt. Enligt vad jag kan förstå är ingen lösning i sikte. Man måste minska bilåkandet. Yrkande om utredningar av andra branschers framtid kan nog vara befogade. Det är dock knappast befogat i anslutning till ett betänkande som handlar om bilindustrin. Man får återkomma eller också får vi ta upp det i anslutning till framtida näringspolitiska propositioner.

Herr talman! Jag tror att alla vill ha renare bilar och miljö. Jag vill nog påstå att meddebattörerna håller med om att bilarna har blivit litet renare och även litet bättre. Det har i alla fall jag upptäckt. Utvecklingen går i rätt riktning. Vad vi egentligen talar om är hur fort det skall gå och hur mycket pengar staten skall satsa på utvecklingen. Oppositionspartierna vill i många fall att staten skall satsa ännu mera. Majoriteten tycker att även branschen skall vara med och finansiera detta och ta fram lösningar också när det gäller ersättningssysselsättning. Det är ett naturligt krav, tycker vi. Jag hoppas att ni övriga ställer upp på det. Lars Norberg, exemplet med Stig Larsson var väl ganska dåligt. Han är chef för ett stort företag och sysslar inte med teknikfrågor, lägger räls, byter växlar m.m. Han administrerar helt enkelt. Det efterlyses att man skall ta fram en ny, renare bil. Till det tror jag faktiskt att man skall anlita folk som kan det som de håller på med.
Herr talman! Bo Finnkvist har uppenbarligen icke läst vår motion om den utredning som vi begär. Då är det inte så lätt att gå i polemik. Den utredning jag har föreslagit är en övergripande utredning om bilindustrins framtid. Den siktar inte främst på tekniken utan på den totala situationen för bilismen med hänsyn till tillgängligheten till bränsle på lång sikt, miljöproblemen och den sysselsättningssituation som bilismen skapar. Man behöver då det allmänkunnande som personer av Stig Larssons typ besitter. Det behövs folk som kan se på lång sikt och som kan se utöver gränserna för det egna snäva arbetsområdet. Jag tycker att det är klart att det inte bara är fråga om att det skall plockas fram pengar till en utveckling av bättre bilar. I någon mån har vi yrkat på det, men det är framför allt fråga om att staten skall ställa krav. Jag frågar återigen: Varför kan inte utskottsmajoriteten instämma i den socialdemokratiska motion som säger att staten skall ställa krav på att branschen skall få fram bättre bilar? Det går bra i Kalifornien. Varför skulle det inte kunna gå bra även i Sverige? När det gäller bränsleproblemen och utsläppsproblemen säger Bo Finnkvist att bilarna har blivit bättre. Ja, katalysatorerna har naturligtvis inneburit en förbättring. Vi har fortfarande ett dominerande problem med koldioxiden. Därtill kommer att vi har ett långvarigt beroende av importerad olja som kanske skulle kunna förskräcka även Bo Finnkvist i dessa dagar. Varje dag ängslas man för vad som skall hända i Persiska viken. En del av bränslet kan naturligtvis ersättas med inhemsk energi, metanol eller etanol från inhemska bränslen. Det räcker säkert inte för att upprätthålla den bilism som vi har i dag. Med hänsyn till att oljetillgångarna ingalunda är eviga, vårt oljeberoende och miljön måste vi bara beredda på att söka andra trafiklösningar.
Herr talman! Jag är enig med Bo Finnkvist om att branschen måste ta ett stort ansvar. Egentligen borde den ta hela ansvaret både för att ta fram miljövänliga och resurssnåla produkter och för att ta fram omställnings eller alternativproduktion. Staten har aktivt bidragit till lokalisering och utveckling av svensk bilindustri, bl.a. som krisöverbryggare på f.d. varvsorter, t.ex Malmö och Uddevalla. Man har mycket aktivt arbetat för att lokalisera bilindustrin dit i tron att det skulle vara en framtidsbransch. På grund av detta åvilar det staten och regeringen ett stort ansvar att bidra till utvecklingen av produktionen och produkterna och att få fram ersättningsproduktion när man behöver dra ner.
Herr talman! När det gäller det som sades om nya bilar och att man måste ställa krav, kommer det säkert sådana krav längre fram. Det sägs även i betänkandet. Däremot är vi inte överens om tidpunkten. För övrigt tror jag att jag har svarat på de frågor som har ställts.
Herr talman! Jag tycker inte att Bo Finnkvist har svarat på frågorna. Hans senaste inlägg leder till en ny fråga: Varför skulle det i dag inte vara möjligt att ställa krav på en ny bil i Sverige när det är möjligt i Kalifornien?

Herr talman! Detta betänkande handlar om lagen om kärnteknisk verksamhet. Det är framför allt 6 § som behandlas. Den berör få människor, men den är enligt mitt förmenande desto skamligare. Den innebär nämligen att forskning, planering och projektering av kraftproduktion baserad på kärnteknik skall förhindras. Förmodligen omfattar lagen samma sak när det gäller forskningsreaktorer. Från principiella utgångspunkter anser vi moderater att denna paragraf är djupt upprörande. Vi anser att paragrafen omedelbart bör utgå ur lagen och att straffsanktionen, hotet om två års fängelse om man forskar, planerar eller projekterar i fråga om kraftproduktion med kärnteknik, knappast kan vara rimlig. Vi tycker att det skall finnas energiforskning på alla områden, även inom kärntekniken, av säkerhetsskäl, men också för att man skall kunna utröna om det finns bättre tekniska lösningar för framtiden. Herr talman! Den här frågan har varit uppe till behandling i kammaren ett antal gånger tidigare, och jag tänker därför nöja mig med detta och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman!

Det föranleder mig att citera ur linje 1:s valsedel vid folkomröstningen för tio år sedan. Där står det bl.a.: ''Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd.'' Så inleds valsedeln. På samma valsedel står det också att ''ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma.'' Nu vill moderaterna att de stats eller kommunägda företag som driver kärnkraftverk skall få tillstånd att projektera nya konkreta kärnkraftsanläggningar här i landet. Vad betyder detta? Har moderaterna övergivit sin inställning från folkomröstningen och menar nu att det skall byggas nya kärnkraftverk här i Sverige, eller betyder det att moderaterna anser att dessa offentligt ägda företag skall förslösa miljoner på en meningslös verksamhet?

Herr talman! Vi anser att 6 § är djupt stötande. Den berör inte bara offentliga företag, utan den berör även privata företag. Den berör inte så många personer. Men att man försöker förhindra att någon får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustningar eller vidta andra åtgärder i förberedande syfte för att inom landet uppföra en kärnreaktor och att detta skulle vara kriminellt och kunna leda till två års fängelse har inte med svensk rättstradition att göra.
Herr talman! Fortfarande kvarstår min fråga om Per Westerberg kan ge mig några tips på vilka andra företag som skulle kunna tänkas vilja projektera konkreta anläggningar som inte, enligt moderaternas egen valsedel i folkomröstningen, kommer att få byggas. Det finns väl några gränser för vad man kan begära med hänvisning till yttrandefrihet och liknande ting. Jag kan inte komma ifrån att det här antyder att moderaterna har övergivit vad som stod på valsedeln 1980, nämligen att ''ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma.'' Det vore värdefullt om Per Westerberg kunde ge svar på den frågan. Har moderaterna övergivit denna ståndpunkt eller inte?
Herr talman! Vi har inte övergivit den ståndpunkten, den står fast. Men 6 § handlar inte om att moderaterna skulle vare sig projektera eller planera uppbyggnaden av någon kärnkraftsreaktor. Vi vill skapa den fullständiga frihet som bör finnas i ett fritt samhälle för dem som så önskar att vidta de åtgärder som beskrivs i 6 § utan att behöva hotas med två års fängelse för denna planering eller projektering. Det tycker vi är självklart.
Herr talman! Det hela är ju en teoretisk spekulation om moderaterna avser något annat än de företag som har anledning och resurser att syssla med detta. Jag frågade Per Westerberg: Finns det några andra företag, utöver de kärnkraftsföretag som finns i dag, som kan tänkas vilja och som har möjlighet att lägga ut miljoner på ett sådant projekteringsarbete? Jag fick inget svar på den frågan.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

I motion N415 kan man läsa: ''Lagen är en skam för ett land som vill hävda yttrandefrihet och den demokratiska debattens ideal. Den strider mot varje medborgares rätt att formulera och underbygga åsikter och är därigenom ett uttryck för politisk maktfullkomlighet. Den är ett exempel på hur symbolpolitik kan undergräva rättsstatens respekt för den enskilde.'' Så skriver motionärerna, med Gunnar Hökmark som första namn. Jag tycker, herr talman, att motionärerna tar mycket stora ord i sin mun. Vad det handlar om är faktiskt att man inte skall rita och projektera nya reaktorer, vilket vore ett enormt slöseri med resurser, eftersom vi har ett beslut om att inga nya reaktorer skall byggas. 1980 hade vi en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Resultatet blev att en majoritet ville avveckla den, vilket sedermera också blev riksdagens beslut. Slutåret sattes till 2010, och frågan om avveckling beslutades genom en fri och öppen debatt. Senare infördes lagen om kärnteknisk verksamhet, och den kompletterades 1987 med en bestämmelse om att tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor inte får meddelas. Den del i lagen som här diskuteras är klart avgränsad, och den inskränker inte på krav på yttrandefrihet. Den som vill, får i tal och skrift tala för kärnkraften. De genomarbetade och kostnadskrävande alternativ som motionärerna efterlyser kan med fördel gälla andra energislag som vi faktiskt behöver i dag och kommer att behöva i framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.
Herr talman! Helt kort vill jag säga att vi tycker att ett upphävande av 6 § kärntekniklagen skulle vara ett sätt att döda debatten om möjligheterna till andra alternativ, typ kärnkraft, än vad man nu pläderar för och har beslutat om i riksdagen. Yttrande och debattfriheten kräver väl genomarbetade alternativ. Vi anser inte att riksdagen genom lagstiftning skall få förhindra någon att utarbeta alternativ eller komma med andra tekniska lösningar.
Herr talman! Som det har sagts tidigare i debatten handlar det inte om yttrandefriheten utan om hur man på bästa sätt skall använda sina resurser för att få fram vettiga energislag.
Herr talman! Det handlar faktiskt även om yttrande och debattfriheten. Det står ju vem som helst fritt -- enligt vår uppfattning skall det i alla fall vara så -- att lägga ned sina resurser på projektering och på beräkningar av kostnaderna för det alternativ som man själv vill arbeta för. Den möjligheten skall inte någon försöka ta bort via lagstiftning och hot om fängelsestraff.

Herr talman! Domänverket skall enligt regeringens förordning 1988/366 bedriva sin verksamhet så , att på lång sikt bästa möjliga ekonomiska utbyte erhålles. Har man lyckats härmed? Man kan göra en bedömning med statistiska metoder, som ger ett mycket dåligt resultat för domänverket i jämförelse med privata skogsägare som har stora skogsinnehav. Alla värden som kan uppvisas här avser kalenderåret 1989 -- sista tillgängliga statistik gäller just det kalenderåret. Då hade domänverket, med ett markinnehav om 4 Dessa uppgifter är dock inte helt rättvisande, enär domänverkets skogar i genomsnitt ligger längre norrut och därför ger mindre tillväxt än företagets skogar. Dessutom omfattar siffrorna för SCA även detta företags numera ganska begränsade sågverksrörelse. Men hur man än vänder på siffrorna är det uppenbart att domänverkets avkastning per hektar och år ligger långt -- ja, mycket långt -- under företagens motsvarande resultat. Rena lönsamhetsskäl talar alltså här för att skogarna skulle ge en större avkastning om de överfördes i bolagens ägo. Men all sannolikhet talar för att de i privatpersoners ägo skulle ge ännu större avkastning än hos bolagen. Det är dock inte bara fråga om den årliga avkastningen utan också om vad utförsäljningar av en del av domänverkets skogar skulle betyda för statens finanser. Nuvarande mycket höga skogspriser skulle medföra att staten vid försäljning skulle tillföras mycket stora belopp, vilka lämpligen skulle kunna användas till att amortera av på statsskulden. Därmed skulle man besparas stora ränteutgifter. Men avkastning och kapitalintäker är inte den viktigaste anledningen till att moderanterna, folkpartiet och centern i en gemensam reservation yrkar på en successiv utförsäljning av delar av domänverkets skogsinnehav. Om det blir en försäljning till privatpersoner och mindre företag kan denna också motverka avfolkningen av och skapa en positiv utveckling i våra glesbygder. Den kan där skapa underlag för många aktiviteter i bygder där skogen ofta är det enda realistiska sysselsättningsalternativet och där mindre skogsägare kan förväntas bedriva ett intensivare och mera högproduktivt skogsbruk än vad domänverket eller stora bolag kan förväntas göra. Vid planläggningen av utförsäljning av delar av domänverkets skogar måste dock ett flertal viktiga faktorer beaktas. Miljöhänsyn är härvidlag kanske allra viktigast: Fjällnära skogar, urskogar, sällsynta lövängr samt för flora och fauna viktiga våtmarker bör endast avyttras om köparen kan förmås att acceptera för dessa marker speciella skötselregler, vilket sällan torde bli fallet. Om det kan anses att skogsområdena av andra skäl bör tillföras nationalparker eller naturskyddsområden av skilda slag bör de heller inte säljas. Arronderingsfrågor är vidare av stor vikt: Mindre skogsägares behov av kompletteringsmark bör, på förmånliga betalningsvillkor, tillgodoses före företag och andra skogsköpande organisationer. Mindre skogsindustriföretag -- företrädesvis mindre sågverk med eller utan manufakturering av sågade och hyvlade varor till trähus, snickerier och liknande -- bör också ges förtur till skogsinköp. De representerar ju ofta viktiga stödpunkter för transporter och sysselsättning i de glesbygder där de ligger. Alla dessa restriktioner gör att reservationen ingalunda innebär att en utförsäljning av mycket stora skogsinnehav omedelbart är att rekommendera. Man måste ju börja med dessa utförsäljningar så snart som möjligt och bedriva dem med beaktande av miljöproblem, arronderingsfrågr och sysselsättningseffekter. I fjol föreslogs ett årligt utförsäljningstempo -- exkl. Med hänsyn till de snabbt stigande priserna på produktiv skogsmark bör nog denna siffra justeras en bra bit uppåt. Men den exakta försäljningsvolymen får avgöras beroende av i vilken utsträckning förut uppräknade restriktioner kan avklaras. Av prissskäl är det vidare inte önskvärt att på en gång lämna ut stora arealer till försäljning, enär skogsmarkspriserna då skulle pressas nedåt. Vad som i reservationen avses är alltså en försiktig försäljning av domänverkets skogsmark, med hänsyn tagen till miljö, arronderingsfrågor, glesbygdens infrastruktur och befolkning, sysselsättningsproblem samt bygdeutveckling. Även med alla dessa restriktioner erhålles som en värdefull biprodukt bättre lönsamhet för skogsbruket och bättre finanser för staten. Herr talman! Med nämnda motiveringar yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag instämmer i det som Lars De Geer har anfört i det här ärendet. Detta med domänverkets markinnehav har diskuterats i denna kammare vid åtskilliga tillfällen. Vi borgerliga har velat sälja ut mark. Men socialdemokraterna har sagt nej, och så verkar vara fallet även denna gång. Vi, det gäller då de tre borgerliga partierna, anser att staten bör minska sina ägarintressen inom näringslivet. Detta har framförts i olika motioner och reservationer under årens lopp, och det är lika aktuellt i dag. Egentligen borde detta vara ännu mera aktuellt även från socialdemokraternas sida. En del av det krispaket som nu diskuteras borde, tycker jag, också innehålla en utförsäljning av statliga företag. Det skulle också ge inkomster till staten. Men så är inte fallet. Det finns inte med i resonemanget från socialdemokraternas sida. Vi menar att huvuddelen av den affärsverksamhet som nu bedrivs i verks eller bolagsform skall avyttras. Som ett led i en sådan avyttring, och det har framförts i aktuella motioner, bör domänverkets markinnehav överföras i enskild ägo. Denna utförsäljning bör ske successivt, som Lars De Geer här har beskrivit. Försäljning, anser vi, skall i första hand ske för att förstärka enskilda jord och skogsbruk. Det skulle vara värdefullt, inte minst i dessa tider då det är kämpigt för jordbrukare på många håll i vårt land. När det gäller att kunna utveckla och behålla en levande landsbygd är en utförsäljning av domänverkets markinnehav bra stimulans. Samtidigt frigörs även statliga resurser som kan användas för andra ändamål. En utförsäljning av domänverkets marker får alltså flera positiva effekter: Vi medverkar till en utveckling av landsbygden genom att bättre möjligheter skapas för enskilda jord och skogsbrukare. Avfolkningen av glesbygden motverkas, och miljöfördelar uppnås. Vi kan således på det viset längre behålla det öppna landskapet. Med stöd av vad jag här har angivit yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Miljöpartiet har sedan vi kom in i riksdagen regelbundet motionerat om att domänverket skall försälja mark till enskilda brukare med bo och brukarplikt. De borgerliga partierna har, om jag skall tro Lars De Geer och Kjell Ericsson, en mycket miljövänlig attityd till dessa försäljningar. De farhågor som vi har hyst, nämligen att det skulle bli fråga om relativt snabba och storskaliga överföringar av domänverkets mark till andra stora ägare, har uppenbarligen inte varit helt befogade. Det var glädjande att höra. Men vi menar att man måste gå ett steg längre. Man måste se till att det blir ett samband mellan ägandet och brukandet. Därför vill vi konsekvent säga ifrån att bo och brukarplikt är målsättningen när det gäller att utförsälja domänverkets mark. Domänverkets sätt att sköta sina skogar har med rätta kritiserats ganska intensivt av miljörörelser och står ofta i konflikt med naturvärden. Som ett inslag i detta är det naturligtvis värdefullt att minska domänverkets inflytande. Tyvärr kan vi inte räkna med att bo och brukarplikten kan gälla de större delarna av de arealer som svenska staten äger genom domänverket, nämligen alla våra fjällområden. Det gäller att med andra medel se till att vi får en miljövänlig skötsel av dessa marker. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 19 om försäljning av mark från domänverket. Syftet med årets motioner från centern och moderaterna är detsamma som tidigare år. Det är ett led i en allmän privatisering av statlig affärsverksamhet. Utskottet finner fortfarande icke någon anledning för riksdagen att ompröva tidigare ställningstagande i frågan. Principerna för domänverkets markpolitik bör därför ligga fast. Herr talman! Under senare år har motivet för ett statlig ägararrangemang ökat genom den ökade internationaliseringen av det privata näringslivet. Det är ett argument som vi bör föra fram ordentligt. Det är ett nationellt intresse att det finns en statlig förmögenhet och att denna förmögenhet förvaltas bra och genererar pengar till statskassan. Därför är det mycket förvånande att höra Kjell Ericsson säga att vi skall använda utförsäljningen för att klara de åtgärder som behövs. Det är i princip som att sälja mjölkkossan ur ladugården. Den beskrivning som Lars De Geer gör av avkastningen på domänverkets förmögenhet och kapital är helt riktig, man har haft lägre avkastningskrav än normalt företagande. Men i det åtgärdsprogram som regeringen föreslår skärper vi naturligtvis kraven även på domänverket. Det kommer också att leda till att domänverket i sitt handlingssätt måste likna ett normalt skogsföretag. Men man skall ha klart för sig, Lars De Geer, att domänverkets marker ligger betydligt sämre till än andras, oavsett om de ligger i södra Sverige eller i norra Sverige. De marker som låg bäst till gick under baggböletiden över från bönderna till bolagen. Jag vill också säga att statligt företagande behövs alltmer som en motvikt till den allt större privata maktkoncentration som pågår inom övrig skogsindustri och beträffande markägande. Av domänverkets riktlinjer för mark och fastighetsaffärer framgår att man aktivt deltar i förbättringen av den fastighetsstruktur som Kjell Ericsson efterlyser. Under en redovisningsperiod på 80-talet har 50 % av de markförändringar som gjorts gällt avyttring till enskilda brukare. Vid undersökning hos enskilda lantbruksnämnder har det visat sig att det i stort sett inte finns någon brist på skogsmark för att stärka de enskilda fastigheterna. Jag tycker också att Kjell Ericsson skall vara litet försiktig. Han kommer från skogsbygden och är fullt medveten om att det är ett stort risktagande att börja avyttra mark, för det är kapitalstarka intressen, utbor, som kommer att vara köpare och inte de enskilda bönderna. Följaktligen tas arbetstillfällena från dem som redan finns ute i skogsbygderna, kanske till ett ordentligt passivt skogsägande. Jag vill därför påstå att detta skulle minska arbetstillfällena i skogsbygden. Utskottet avvisar således tanken på utförsäljning av domänverkets mark, som föreslås i motionerna. Domänverket bör dock nu liksom tidigare kunna medverka till att förstärka enskilda fastigheter genom köp, försäljning och markbyte.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

Herr talman! Leif Marklunds slutsatser tycker jag det är litet svårt att förstå. Det är internationaliseringen, säger han, som gör att vi måste behålla mer statlig mark här i Sverige. Det förstår jag inte riktigt. Det jag har sagt är att vi i första hand skall sälja ut denna mark till skogs och jordbrukare ute i skogsbygderna för att förstärka deras möjlighet att överleva. Han säger också att det inte är någon brist på skogsmark. Varje gång det finns en skogsfastighet till salu, nog finns det köpare till den. Det finns också många brukare som vill köpa mer mark, men det finns ingen att köpa. Jag kommer själv från en bygd där vi inte har någon statlig mark, men många enskilda ägare. Där är det också en stor aktivitet i skogen. Jag tror att det är att föredra på många ställen. Får man många ägare, sprider man också ägarintressena. Vi vill ha ett boende och brukande på landsbygden även i fortsättningen. Om ni förstärker de jord och skogsbruk som redan finns, försämrar det inte läget för dem, utan tvärtom förbättras det. Detta har två syften. Lars De Geer talade om vilken lönsamhet domänverkets skogar har. Det är mycket låg lönsamhet. Om man säljer dem skulle man få en bättre räntabilitet. Det finns inget som är motsägande i det fallet. Jag förstår egentligen inte Leif Marklunds attityd.
Herr talman! Leif Marklund säger att den gamla politiken duger ännu. Det är något av ett signum för socialdemokraternas situation i dag. Man anser att den gamla politiken duger fortfarande. Men, Leif Marklund, har inte det som har hänt i Östeuropa under det senaste året visat att kossan mjölkar bättre i privat regi än i allmän regi? Det är i alla fall en slutsats som många har dragit av det som har hänt i Östeuropa. Kjell Ericsson har redan bemött det mesta av det som behöver bemötas i Leif Marklunds inlägg, men jag vill påpeka att när han säger att domänverkets mark i södra Sverige är av dålig kvalitet, är det faktiskt fel. I södra Sverige har domänverket förstklassiga skogsmarker. Däremot har Leif Marklund rätt när han säger att markerna i övre Norrland är lågproduktiva. När han säger att vi kommer att koncentrera skogarna på få händer och på internationella företag, bortser han från det både Kjell Ericsson och jag har sagt, nämligen att man i första hand skall sälja kompletteringsmark till mindre företag och se till att glesbygderna på det viset får eget liv, inte till storbolag. De kan byta marker och arrendera marker, men man skall inte i stor utsträckning sälja till dem. Slutligen vill jag också instämma i Kjell Ericssons påpekande att behovet av kompletterande skogsmark, i varje fall i södra Sverige, är nästan obegränsat. Om ett skogsskifte är till salu kommer 10--15 intressenter. I varje fall i södra och mellersta Sverige föreligger ett stort behov av kompletterande skogsmark.
Herr talman! Leif Marklund anförde risken för att utbor skulle köpa marken om man säljer ut domänverkets mark. Det kan i varje fall inte gälla med de principer som jag förfäktar. Vi har klart sagt att försäljning skall förknippas med bo och brukarplikt. Då bortfaller den risken. Leif Marklunds inställning är att allt stort är vackert. Vi har alltså en annan inställning i miljöpartiet. Vi menar att litet är vackert, dvs. att en måttlig skala och ett samband mellan ägande och brukande ger det bästa bruket av de oskattbara naturresurser som våra svenska skogar utgör.
Herr talman! Jag må säga att det är ganska begripligt för kammarens ledamöter om Kjell Ericsson inte förstår mig, eftersom våra ideologier ligger långt ifrån varandra. Kjell Ericsson ger en beskrivning som gör att man nästan tror att han är på den yttersta högerkanten när det gäller privatiseringar. Det har också framgått av de motioner som centern har väckt om utförsäljning av statliga företag. Sedan skall man vara på det klara med att -- detta vill jag säga även till Lars De Geer -- de avsättningar som är gjorda med bevarandeintressen aldrig skulle ha varit möjliga att göra om det inte hade varit statens marker, där domänverket har medverkat till inrättande av nationalparker och andra bevarade områden. I dag kan vi skryta med väldigt stora områden som kan visas upp för all framtid. Jag tycker faktiskt, Lars De Geer, att det är en gammal drapa som inte hör hemma i den här debatten att dra fram östeuropeiska modeller. Sverige är ingen kommandoekonomi och har aldrig varit en sådan, utan våra statliga företag har skötts, åtminstone under socialdemokratiska regeringar, med hög kompetens hos företagsledare och anställda. Vi har ingenting att skämmas över. I dag genererar de statliga företagen pengar och bidrar på det sättet till att förvalta statens förmögenhet bra.
Herr talman! När Leif Marklund säger att vi inte skall bry oss om vad som har hänt i Östeuropa är det väl mer än en strutspolitik. Om hela 300 miljoner i Östeuropa finner att marknadsekonomi är bättre än planhushållning eller kommandoekonomi, måste det vara en händelse som vi skall ta hänsyn till i det här landet som ligger så nära Östeuropa. Jag kan inte dela Leif Marklunds uppfattning i detta fall. Däremot tycker jag att han har rätt i att de naturvårds och nationalparksavsättningar som har gjorts från domänverkets mark har varit mycket värdefulla. Jag har i mitt huvudanförande påpekat att sådana hänsyn måste tas innan man avvecklar eller säljer ut av domänverkets skogsinnehav.
Herr talman! Leif Marklund placerade mig på högerkanten därför att jag vill sälja ut statliga skogar. Det var litet konstigt. Jag är själv född i skogen och uppväxt i skogsbygden. Jag har jobbat i skogen. Där har jag sett att det många gånger är mycket större aktivitet i det privata skogsbruket. Där är det också större liv då det kommer folk som bor och brukar ute i bygderna. Då tycker jag att det är riktigt att man säljer ut till enskilda jord och skogsbrukare i olika bygder och kanske också till små sågverk som behöver mer skog. Även de kan köpa en del. Jag har ingenting emot det. Det är inte fråga om storskaliga utförsäljningar utan i så fall byten, som Lars De Geer sade. I första hand vill vi sälja ut småskaligt. Att det skulle göra att man anser mig ligga ute på högerkanten förstår jag inte.
Herr talman! Till Lars De Geer vill jag åter säga att vi inte är, och har aldrig varit, någon kommandostat. Följaktligen är det fel att dra in östeuropeiska modeller över huvud taget när det gäller hanterandet av den statliga verksamheten. Vi ger de statliga företagen ramar att arbeta efter. Vi jobbar hela tiden för att förbättra strukturen och ge bra avkastning på statens förmögenhet. Till Kjell Ericsson: Jag kan också skryta med att jag har jobbat i skogen i 25 år. Jag har varit anställd i domänverket. Jag har faktiskt sett att domänverket är aktivt i sitt skogsbruk, inte passivt. Domänverket har en jämn och fin skogskvalitet och genererar skog och virke på ett jämnare sätt än någonsin en privat skogsägare kan göra. Det privata skogsägarna har alltid behäftats -- jag skäller inte, de är bra i Sverige och sköter sina skogar -- med penningen som grund. Det skall vi ha klart för oss. Den dagen konjunkturen går ner och man får för dåligt betalt för skogen får den stå. Då växer förmögenheten på rot och inte genom avverkning. Vi skall även ha klart för oss att de fina skogar som vi har på privata områden har blivit finare med statliga medel under AMS-perioder. Alltför mycket skryt över hur man sköter privata skogar skall man hålla inne. Jag är litet av skogsbrukare och vet ungefär vad som har hänt.
Herr talman! Om Leif Marklund förnekar mig rätten att dra paralleller med Östeuropa tvingar han över mig på svensk mark. Då vill jag påminna om vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att domänverkets avkastning per hektar är ungefär en femtedel av avkastningen i Stora och Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Om vi ser på vidareförädlingen kan vi konstatera att NCB och ASSI har en avsevärt mycket sämre lönsamhet än de privatägda skogsbolagen. Så det finns exempel, Leif Marklund, från Sverige på att avkastning och skötsel är sämre på den offentliga sidan än på den privata.
Herr talman! Leif Marklund antydde att små och medelstora skogsbrukare på något vis skulle vara kapitalister. Jag vill påstå att de som har sitt jordoch skogsbruk och verkar ute i bygderna sköter skogarna mycket bra. De måste ha skogen för att klara en utkomst. För att kunna leva på landsbygden måste man ha tillgång till skog. Om man kan komplettera och köpa mera skog skulle det vara en fördel för dem -- inget missbruk på något sätt. Det är större avkastning på de privata skogarna. De ger större vinst. Det vet vi som har sett. Sedan säger Leif Marklund att staten har hjälpt till att förbättra skogarna. Det kan man nog diskutera. Hur är det med skogsavgifterna egentligen? 450 miljoner tas av skogsägarna om året. Hur mycket av dessa miljoner har vi gett tillbaka? Det är bara ett fåtal miljoner. Jag tycker tvärtom att staten har sugit ut de privata skogsägarna.
Herr talman! Jag kan inte hålla med om att statens skogar sköts sämre. Jag såg en artikel i veckan där man har kommit fram till att kyrkan, som också betecknas som offentlig, hade gett den bästa avkastningen, även bättre än enskilda privata skogsägare och skogsbolag. Jag påstår inte att man sköter skogarna dåligt på privat mark. Men jag säger att domänverket inte sköter sina skogar på något sätt sämre. Domänverket är en trygg leverantör till sågverken och massaindustrier. Fortfarande, Lars De Geer, ställer vi mindre krav på domänverket när det gäller avkastning, och det har rörelsefrihet att generera pengar in i andra verksamheter, vilket kanske har lett till att man kan visa upp sämre avkastning. Vi kommer att ställa hårdare krav i framtiden på domänverket, som förvaltar statens förmögenhet. Domänverket sköter den med stor respekt för de mål som riksdag och regering har fastställt.
Herr talman! Det var intressant att höra att Leif Marklund ansåg att domänverket är en mycket pålitlig leverantör av timmerråvara till de mindre sågverken i Norrland. Jag har blivit uppvaktad av ett tiotal skogsägare som säger att domänverket har dragit ner på sina leveranser kolossalt med kort varsel och gynnat ASSIs och domänverkets sågar. Det var en intressant nyhet. När det gäller domänverkets skötsel av skogar har ingen här, varken Kjell Ericsson, Lars Norberg eller jag, sagt att domänverket sköter skogarna dåligt. Vi har sagt att verket sköter dem så att de ger lägre avkastning än det privata skogsbruket.

Herr talman! Det är en intressant iakttagelse man kan göra om man analyserar socialdemokraternas ställningstaganden i en rad frågor på den senaste tiden. En påtaglig förändring äger nämligen rum. Förändringen består i att en positionsförflyttning sker från vänster till höger. Det som i fjol och i förfjol var förkastligt är nu högsta visdom. Gamla moderatförslag, som betraktades som ett hot och helt oförenliga med socialdemokratisk politik, stöps nu om och görs till propositionstexter. Vi skall för den skull inte för ett ögonblick tro att socialdemokraterna är i färd att bli ett högerparti. Alls icke! Samtidigt som vissa ståndpunkter förflyttas höger ut fyller man på med nya friska socialistiska förslag från vänster. Balansen är inte hotad, och kvoten vänsteridéer är oförändrat stor. I bostadsutskottets betänkande om fastighetsbildning för landsbygdens behov kan konstateras att regeringen något lättat på förbudsmentaliteten och nu vill tillåta sådant som tidigare var förbjudet. Men tyvärr tar socialdemokraterna alltför små och tveksamma steg. Fortfarande återstår åtskilligt. Varför inte med en gång acceptera våra moderata ståndpunkter, när det ändå är en tidsfråga när detta sker? Förnuft och opinionstryck gör ju att det ändå är där ni till slut hamnar. Även om vi ur moderat synvinkel nått viss framgång med vår politik när det gäller fastighetsbildning på landsbygden, tvingas vi reservera oss på de avsnitt där vi vill gå längre och mera uttryckligt värna om de enskilda människornas önskemål och berättigade frihetskrav. När det gäller lönsamhetsvillkoret för bildande av jordbruksfastighet har en viss uppmjukning skett. Det heter numera att den verksamhet som skall bedrivas på fastigheten skall bli ekonomiskt godtagbar. Vi anser att det över huvud inte ankommer på en myndighet eller ett statligt organ att lägga sig i dessa frågor. Förutsättningarna är så skiftande för olika typ av fastigheter. Brukarnas egna förutsättningar kan också vara så olika att några mallar eller av myndigheter fastlagda riktlinjer varken kan eller får styra fastighetsbildningen. Vi tilltror den enskilde brukaren att själv avgöra hur lönsamheten kan bli, och själv avgöra vilka kriterier som kan gälla för att just hans företag skall ge en god avkastning. Detta går inte för utomstående att i förväg avgöra och framför allt inte av ett statligt organ. Den som bäst kan avgöra lönsamhetsvillkoren är ägaren själv. Statlig styrning och förmynderi avvisar vi moderater här som på så många andra områden. En annan fråga, som fortfarande är otillfredsställande löst, är fastighetsbildning av större fritidsfastigheter. Propositionen synes utgå ifrån att fritidsfastigheter över huvud taget inte skall bildas på landsbygden. Det är sedan länge känt att socialdemokraterna ogillar enskilda fritidshus. Varför det är så är obegripligt. Men faktum är att många människor just vill ha sitt fritidsboende ordnat på detta sätt, med ett eget ägt fritidshus. Denna boendeform har många fördelar, och eftersom tillgången på mark är stor i vårt land kan trängselproblemet inte vara särskilt påtagligt. Vi anser att det skall vara möjligt att skapa ganska stora tomter på landsbygden, inte bara för permanentboende utan också för fritidsboende. Mindre odlingar för eget behov och hållande av exempelvis en häst på den egna fastigheten är eftersträvansvärda mål i detta sammanhang. Även om utskottet delvis går oss tillmötes är det inte tillräckligt. Vi anser att fastigheten i förekommande fall bör kunna göras så stor att en god boendemiljö totalt sett uppnås. Därför kan viss skyddszon behöva skapas runt fastigheten. Herr talman! Slutligen vill jag understryka vad som sägs i reservationerna 10 och 12. Vi moderater vill bl.a. slå vakt om den enskilde husägaren och hans rätt att själv få avgöra om, när och hur samverkan skall ske vid gemensamma angelägenheter i boendeområdet, t.ex. i ett storkvarter. Herr talman! Det här var några korta synpunkter som vi moderater har på frågan på fastighetsbildningen. Det är med beklagande som jag konstaterar att socialdemokraterna inte orkat, eller kanske inte vågat, gå med oss mer än ett kort stycke. Rörelseriktningen är dock påtaglig, och det är glädjande. Jag förväntar mig att flera steg tas i denna riktning längre fram. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 6. Givetvis stöder jag och övriga moderater alla andra reservationer som har undertecknats av moderater.

Herr talman! Första gången jag läste propositionen 151 blev jag riktigt glad och fick ungefär samma känsla som Bertil Danielsson. Även om jag inte kände att det gick så långt åt höger, så gick det i alla fall i rätt riktning. Det var en välkommen insats för att stödja den förändring som man ser framför sig inom jord och skogsbruket. Lönsamheten skall spela mindre roll vid bedömningen av fastighetsbildningen. Regionalpolitiska synpunkter och hänsyn till natur och miljövård skall få ökad betydelse. Vid en andra läsning upptäckte jag att man hade kunnat gå längre. Den liberalisering som vi inom folkpartiet hade önskat var inte för handeln. Utskottsbetänkandet speglar en viss klåfingrighet i tillståndsgivningen, och det motsätter vi oss. Vad som är ekonomiskt godtagbart kan vara helt olika för olika människor, inte minst för företagare som det handlar om i detta sammanhang. De flesta jordbrukare är ju numera företagare. Men även privatpersoner som vill leva på ett annorlunda sätt och har inkomster från andra områden, kan vilja ha en fastighet som passar dem. Människornas eget ansvar borde vara tillräckligt. Den lämplighetsprövning som finns i fastighetsbildningslagens 1 § kap. 3 är helt tillräcklig. 5 § bör därför utgå, vilket också framgår av reservation 1. Folkpartiet har också anslutit sig till reservation 5, innebärande att de nya möjligheterna att bilda större bostadsfastigheter på landsbygden skall omfatta även fritidsfastigheter. Människor lever i dag så olika. En del föredrar att bo i södern under vinterhalvåret, medan andra föredrar att bo på landet under hela sommarhalvåret. Många pensionärer vill också ha sysselsättning. Det är givet att all fastighetsbildning, vilket också framhålls i betänkandet, bör anpassas till lokala och regionala förhållanden. En person som ärvt en fastighet av sådan storlek att den möjliggör djurhållning eller odling på fritiden kan få ägna sig åt detta, samtidigt får inte personer, som inte befinner sig i samma lyckligt lottade situation, nybilda en liknande fastighet genom att t.ex. förvärva åkerareal som inte längre brukas. Det är bra att utskottet uppmanar till ökad klarhet vad gäller förutsättningarna för bildande av större bostadsfastigheter på landsbygden. Någon åtskillnad mellan permanentboende och fritidsboende skall inte behövas göras, vilket också framgår av reservation 5. Herr talman! Reservationerna 10 och 11, de två övriga reservationer som folkpartiet har undertecknat, handlar om hyresgästinflytande. Den frågan debatterade vi här så sent som för två veckor sedan. Även om dagens frågor är något annorlunda, finner jag inte anledning att ta upp en ny debatt. Folkpartiets ståndpunkter på detta område är väl kända, och vår uppfattning är att det kommer att bli allt viktigare för enskilda männniskor att mer kunna påverka sin boendesituation. Därmed uttalar jag mitt stöd för dessa reservationer liksom för övriga reservationer som har undertecknats av folkpartister.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar rör fastighetsbildning, och den proposition som utgör den huvudsakliga grunden för betänkandet har rubriken Fastighetsbildning för landsbygdens behov. I propositionen behandlas frågor om fastighetsbildning för jordbruk och skogsbruk, fastighetsbildning för bostadsändamål och fastighetsbildning för naturvårdens eller kulturvårdens intressen. Men betänkandet går något utanför propositionen. I betänkandet behandlas nämligen fem motionsyrkanden från den allmänna motionstiden i januari 1990, och jag vill inleda med att något beröra de motioner som behandlar boinflytandet. Våren 1989 diskuterades i denna kammare ändringar i fastighetsbildningslagen och i angränsande lagstiftning. Regeringen hade lagt en proposition som huvudsakligen byggde på fastighetsbildningsutredningens betänkanden. Syftet med förslaget till förändringar i lagstiftningen var att effektivisera förrättningsverksamheten. Förenklingar och effektiviseringar i verksamheten är bra, och centern stödde därför i stor utsträckning innehållet i regeringens proposition, men vi hade också skiljaktiga meningar som i första hand gällde boinflytandefrågor. Från centerns sida vill vi vidga boinflytandet för alla boende. Ett ökat boinflytande gör att de boende kan engagera sig mer i sitt boende. I reservation 10, som är gemensam för centern, folkpartiet och moderaterna, behandlas hyresgästinflytandet enligt anläggningslagen. Denna lag ger möjlighet att inrätta anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem, s.k. gemensamhetsanläggning. Vi i centern tycker att det är mycket viktigt att boende som är berörda av en verksamhet i sin närmiljö får ett starkt inflytande, och vi vill därför ändra anläggningslagen, 7 §, så att inflytande och påverkansmöjligheter läggs närmare dem som är berörda av besluten än vad som i dag är fallet enligt anläggningslagen. Vi vill ge hyresgästerna i berörda fastigheter rätt att utöva inflytande enskilt eller genom frivillig samverkan i föreningsform, och jag vill ställa en fråga till socialdemokraternas företrädare här: I reservation 11 tar vi upp småhusägarnas inflytande över inrättandet av gemensamhetsanläggning i s.k. storkvarter. Problemet i dag är att markanvändningen och behovet av gemensamhetsanläggningar har avgjorts på planeringsstadiet. Alla avgörande beslut är alltså fattade innan inflyttning sker i området. Enligt centern bör småhusägarnas inflytande över inrättande av gemensamhetsanläggningar stärkas, och en framkomlig väg att stärka småhusägarnas ställning kan vara att ge dem, kanske i form av villaföreningar, samma besvärsrätt över kommunala beslut som bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och hyresgästsammanslutningar har enligt nuvarande lagstiftning. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera fastighetsbildningsfrågor för landsbygdens behov. I betänkandet föreslås att fastighetsbildningslagens regler om villkor för fastighetsbildning anpassas till dagens förhållanden på landsbygden. Underlaget för det beslut vi fattar här i kammaren är till stor del en rapport, ''Fastighetsbildning för landsbygdens behov'', som utarbetats av statens lantmäteriverk. Rapporten har varit ute på en bred remiss. Det stora flertalet remissinstanser är positiva till lantmäteriverkets förslag och tillstyrker att förslaget läggs till grund för lagstiftning. Vi i centern tillstyrker också i huvudsak propositionen. Vi tycker att det är riktigt att det skall vara möjligt att på landsbygden bilda bostadsfastigheter som har tillgång till mark för näringsverksamhet eller för hobbyverksamhet, t.ex. i form av hobbyhästar eller annan mindre djurhållning. Vi tycker också att det är riktigt att hänsyn tas till intresset av att vårda natur och kulturmiljön vid bedömningen av om ett lantbruksföretag blir ekonomiskt godtagbart enligt fastighetsbildningslagen. Det finns också möjligheter att bilda marksamfälligheter eller inrätta gemensamhetsanläggningar, om behovet av landskapsvård är av stadigvarande betydelse för flera fastigheter. Här i riksdagen togs i juni ett jordbrukspolitiskt beslut som kommer att medföra stora förändringar av det svenska landskapet, och det beslut som vi här kommer att fatta kan bidra till att det öppna landskapet kan bevaras. Beslutet kan också bidra till att den stora omställning som det svenska jordbruket står inför i någon mån kan underlättas. Herr talman! Jag står bakom de reservationer som centern finns med på i detta betänkande, men jag inskränker mig till att yrka bifall till reservation 10.

Herr talman! För vänsterpartiets del vill jag tala om att jag står bakom reservation 8, som är gemensam för centern och vänsterpartiet, men yrkar bifall enbart till reservation 4 om fiskefastigheter.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar alltså förutsättningar för att lättare kunna bilda nya fastigheter på landsbygden för vitt skilda verksamheter. Det tycker vi är bra, och flera talare har varit inne på att arbetet är inriktat på att gå åt samma håll, även för socialdemokraterna som ju står bakom den förändring som föreslås. Däremot är man inte med hela vägen på att lönsamhetsvillkoret i lämplighetsbedömningen vid den här fastighetsbildningen helt skall tas bort. Hitintills är det bara moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet som tycker så, och jag undrar var centerpartiet och vänsterpartiet står i den frågan. Jag förstår inte att det skulle vara emot deras intressen eller deras ideologi att ställa upp på detta också, och det vore ju fint om de kunde göra det. Den viktigaste invändningen vi har utifrån vår ideologiska synpunkt framkommer i vår reservation 3 om bo och brukarplikt. Vi menar nämligen att man vid mycket fler fastighetsbildningar på landsbygden också måste se till att det finns en bo och brukarplikt. Vi har diskuterat det tidigare vad gäller skogen i samband med frågan om eventuell utförsäljning av domänverkets marker. Vi tycker att det är väldigt viktigt att få till stånd en bo och brukarplikt. Emellertid sägs det i betänkandet att detta inte skulle vara möjligt. Booch brukarplikten skulle helt enkelt strida mot grundlagen, mot regeringsformen. Jag är inte så säker på att den gör det, för i förvärvslagen finns det möjligheter, åtminstone i en frivillig överenskommelse, för en köpare att acceptera booch brukarplikt under en viss begränsad tid. Det är just vad vi föreslår att man skulle göra. Skulle det krävas en grundlagsändring för att kunna tillåta mer av bo och brukarplikt, är vi intresserade av att driva den frågan vidare. Det kan röra sig om vitt skilda verksamheter, om man släpper lönsamhetsvillkoret, men från miljöpartiets sida kan vi inte acceptera att slopandet av det villkoret skulle generellt omfatta även fritidsfastigheter, vilket moderaterna och folkpartiet tycker i en reservation här. Boendet och sättet att leva i Sverige i dag förändras ganska kraftigt, och snart kan man kanske inte riktigt skilja på vad som är permanentboende och fritidsboende. Det kan i framtiden bli ganska svårt, det måste jag erkänna, att se skillnaden. Men vi kan inte gå med på moderaternas och folkpartiets tankar på stora fritidsfastigheter som bara används just som fritidsfastigheter. Detta hänger väl samman med vår syn på en bo och brukarplikt. Vi kan dock stödja vänsterpartiets krav på en utredning om förutsättningarna för bildande av fiskefastigheter. Det tycker vi är en intressant utveckling. Vi kan även stödja centerns och vänsterns förslag om att vidga båtnadsvillkoret för fastighetsbildning till sådant som kan ha regional och lokal betydelse och inte bara är en förbättring av fastighetsindelningen eller markanvändningen på ett eller annat sätt. Låt mig sedan övergå till ett par synpunkter på precisionen i språket. Jag har i vissa delar stött mig på användningen av språket i betänkandet. Detta kanske kan uppfattas som marginellt, men jag vill ändå ta upp det. Man talar inte bara i det här sammanhanget utan ofta om regionalpolitiska intressen, man talar om socialpolitiska intressen och kulturpolitiska intressen. Det är en slarvighet i språket, i precisionen av språket, som vi enligt min uppfattning gott kan sluta med. Vi behöver inte föra in den typen av ordsammanställningar i lagtext. ''Regionalpolitiska intressen'', vad är det? Det måste vara något som avgörs av väljarna i val. Får vi en majoritet för att vi skall beskoga hela det öppna landskapet, så är det ett regionalpolitiskt intresse. Men är det ett regionalt intresse? Jag menar att vad som är regionalpolitiska intressen eventuellt växlar från val till val. Därför bör man i stället tala om regionala intressen, ett begrepp som syftar på något mycket större än ''regionalpolitiska intressen''. Vi menar också att det är en luddighet att man vid lämplighetsprövning skall utgå från en ''planmässig bedömning''. Vad är det? Vi kan ha alla möjliga sorters planer som skulle kunna tillämpas i det här sammanhanget. Vad jag tror att man menar, och framför allt vad vi menar, är att man skall utgå från ett ekologiskt och miljömässigt godtagbart betraktelsesätt. Vi hade velat uttrycka det på det sättet. Slutligen har jag själv en motion och en reservation som handlar om obrukad järnvägsmark. Jag föreslår att man, genom en speciell lagstiftning, i möjligaste mån skall bevara bandformade fastigheter, som i en framtid mycket väl kan komma att användas till nya järnvägar eller till olika typer av ledningsdragningar, promenadstigar, osv. Vi menar att det är olyckligt att utan vidare återföra dessa bandformade fastigheter till jordbruksmark. De har nu legat där i drygt 100 år, och man har väl i ganska stor utsträckning vant sig vid dem. Det innebär inget större hinder för jordbrukare att ta sig över dem, eftersom spåren, rälerna, ofta är borttagna. Det var våra synpunkter på betänkandet.

Herr talman! Jag tycker att Kjell Dahlström skulle fundera ett tag över om det är så förskräckligt att folk får bruka en fritidsfastighet halva året. Han säger själv att det i dag är svårt att skilja på vad som är permanenta bostäder och vad som är fritidsboende. Man kanske bor halva året i vardera. Många gånger är det väl bättre för både miljön och en levande landsbygd att människor bor på ett ställe och brukar marken där halva året än att det kanske i annat fall inte blir bebott alls. Därmed har vi från folkpartiet naturligtvis inte sagt att det behöver vara fråga om några jättelika ställen. Men vi vill inte att lagen skall vara så snäv att den som vill köpa en fastighet inte själv skall kunna bestämma ungefär hur stort han vill ha det, om det nu finns tillgång till mark. Jag tror att det passar nutidens människor bättre att få göra dessa val själva än att ha en bo och brukarplikt. Den dag man inte trivs längre och inte har möjlighet att sälja blir fastigheten kanske inte bebodd, och då uppstår samhällskonflikter på grund av det.
Herr talman! Nej, Ingrid Hasselström Nyvall, vi har ingenting emot att man brukar gårdar som fritidsfastigheter i den mån de inte kan brukas på något annat sätt. Men vad vi talar om här är ju fastighetsbildning. Och vi menar att detta är onödigt för rent fritidsändamål. Jag drar mig till minnes att vi av bostadsutskottets ordförande Agne Hansson fick en levande bild av hur illa det kan gå när stockholmare kommer ut i Småland och köper upp obrukade byagårdar framför näsan på lokala ungdomar som kanske hade kunnat bruka gårdarna. Det finns enligt min uppfattning anledning att litet hålla emot den typen av fritidsfastighetsspekulation.
Herr talman! Om man hade använt den gård som Agne Hansson beskrev halva året, hade man fått en levande landsbygd åtminstone under den tiden, och man hade fått en helt annan vård av det stället. Nu blev det inte bebott alls, och det kan bli så även i många andra fall. Jag tycker att vi skall vara öppna för att ge människor möjlighet att använda sin fritid och den mark de kan förfoga över så som de själva vill.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva säga att Ingrid Hasselström Nyvall ändå är litet naiv. Vi har ju, särskilt runt storstadsområdena, ett väldigt problem i och med att kapitalstarka människor där köper upp gårdar och på det sättet gör det omöjligt för ungdomar att komma åt gårdar som de skulle kunna bruka på ett annat vis än vad som i praktiken är fallet med dessa kapitalstinna uppköpare.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar är egentligen en tidigare beställning från bostadsutskottet om en översyn av fastighetsbildningslagen. Riksdagen följde den gången bostadsutskottet, och frågan har behandlats av lantmäteriverket, remissbehandlats i sedvanlig ordning och fått en ganska hygglig remissomgång. I betänkandet behandlas frågan om fastighetsbildning för landsbygdens behov. Propositionen är inte något annat än en modifiering och en modernisering, och syftet är i långa stycken att åstadkomma en bättre anpassning till dagens behov. Utskottet godkänner principerna för bildande av större bostadsfastigheter på landsbygden och ger också vidgade möjligheter för bildande av jordbruks och skogsbruksfastigheter, vilket här föreslås. Ett antal motioner har aktualiserats från skilda partier. Kraven har i sedvanlig ordning behandlats, och efter noggrant övervägande har samtliga motioner avvisats. Regeringens ursprungliga förslag landar därmed på riksdagens bord med förtydligade uttalanden på vissa punkter. Jag skall således närmare kommentera de reservationer som har tagits upp i inläggen här i dag. gemensamt gå ett stycke längre och mer eller mindre helt släppa vissa krav när det gäller lönsamhetsvillkoret som förordas i propositionen för just fastighetsbildning för jord och skogsbruk. Herr talman! Reservanterna säger visserligen att regeringsförslaget är ett steg i rätt riktning, men steget är inte tillräckligt långt. Det är självfallet oppositionens strävan att alltid gå längre än regeringsförslaget. Det gör man också, och det har framkommit i debatten. Utskottsmajoriteten menar att detta förslag är tillräckligt långtgående. Det är ett bra förslag. Vi delar också jordbruksutskottets bedömning i frågan. Jag vill understryka att vi från majoritetens sida inte stänger alla dörrar för framtiden. Vi kan tänka oss förändringar och nya ställningstaganden i framtiden. Jag citerar utskottet: ''När effekterna av den nya livsmedelspolitiken får fullt genomslag och om jordförvärvslagen - - får en annan inriktning än den nu har, kan det finnas skäl att åter överväga frågan - -''. Herr talman! Jag vill påminna kammarens ärade ledamöter, och då inte minst oppositionens företrädare, att det här finns en skrivning som man kan gå vidare med. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 av miljöpartiet gäller närmast en fråga om språkbruk. Vare sig vi använder uttrycket regionala eller regionalpolitiska intressen så lär det kvitta. Jag menar att den text som propositionen här förordar är betydligt starkare än den miljöpartiet föreslår. Begreppet regionalpolitiska intressen är och förblir ett vedertaget begrepp som riksdagen framdeles bör slå vakt om. Man är i miljöpartiet ganska ensamma om sin tolkning att regionalpolitiska intressen skulle vara någonting skumt. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 2. Förslagen i reservation nr 3 om bo och brukarplikt skulle innebära en inskränkning av de grundläggande fri och rättigheterna och strider därmed med 2 kap. 8 § i regeringsformen. Vi behöver inte orda mer om detta. Jag yrkar därmed avslag även på reservation nr 3. När det gäller Eva Zetterberg och vänsterns yrkande fisket och fiskeodlingar avvisar utskottet vänsterns förslag i denna del. Vi menar att man redan i dag kan ha fisket som en biinkomst ute på landsbygden och att vi inte behöver utreda frågan vidare. Reservation nr 5 gäller bildande av större fritidsfastigheter på landsbygden. Där vill man ytterligare vidga möjligheterna att på landsbygden bilda större bostadsfastigheter inte bara för permanentboende utan även för fritid. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, peka på den ytterst viktiga nyheten i regeringsförslaget, där det nu klart framhålles att mark för mindre djurhållning, mindre odling och liknande eller annan viss näringsverksamhet bör kunna tillföras en bostadsfastighet på landsbygden om ändamålet är varaktigt och fastighetsbildningen inte strider mot starka motstående intressen. Herr talman! Detta har varit en följetong och en lisa i denna debatt. Jag tycker att oppositionen nu skulle lugna ner sig och se att man här har tillmötesgått deras tidigare krav. Dessutom understryker departementschefen att varaktighetskravet inte bör överdrivas och att lämplighetsprövningen även framdeles bör kunna ske på ett planmässigt sätt. Herr talman! Utskottsmajoriteten menar att förhållandena också kan variera. Självfallet är trycket på dessa fastigheter betydligt större i närheten av tätorter än långt uppe i glesbygdsområdena. Här får den lokala bedömningen alltid spela in, och den bör man ta till vara. Det är också ett av skälen till att vi är relativt kallsinniga till en ytterligare generell utvidgning av arealerna för fritidsboende. Vi vill med andra ord inte säga ja och amen till att vad oppositionen här säger, utan vi vill skynda litet långsamt. Det är vårt förslag. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr I reservation nr 6 om skyddszoner är moderaterna ensamma i sin klagan. Övriga partier anser att förslaget är bra. Jag behöver inte orda mer om detta. Så till reservation nr 7 som behandlar lämplighetsprövningen och där miljöpartiet är ute och mer eller mindre cyklar. Självfallet kommer de ekologiska och miljömässiga problemen att väga allt tyngre, och de väger allt tyngre i den nu pågående miljöpolitiska debatten. Jag vet att de herrar och damer som bestämmer i kommunerna också lyssnar till dessa argument. Det är en logisk följd av den ökade miljödebatten. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 7. Så till båtnadsvillkoret. Vad innebär båtnadsvillkoret? Det är, herr talman, en skyddsregel för enskilda intressen vid fastighetsreglering. Villkoret är tillämpningsbart endast i en tvångssituation och kan endast genomföras tvångsvis om lämpligare fastighetsindelning eller ändamålsenlig markanvändning vinns. Utskottsmajoriteten anser nog att centerpartiet överdriver farhågorna. Det finns inga dokumenterade skäl för det som reservanterna förespeglar i sin reservation. Ärligt och uppriktigt anser jag att centern ser spöken mitt på ljusa dagen och att reservanterna alldeles ensamma i onödan oförtrutet framhärdar med sina teoretiska skrupler genom att företräda en sådan linje. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 8. I reservation nr 9 vill miljöpartiet ha en annan tingens ordning när det gäller nedlagda obrukade järnvägsvallar. Vad innebär detta, herr talman? I mitt eget hemlän t.ex. där NKLJ nyligen har lagt ner banan, vilket berör tre kommuner -- Hagfors, Munkfors och Forshaga. Här skulle man alltså driva något slags helig linje och säga att denna mark för all framtid skall vara fridlyst. Detta kan, herr talman, inte vara vettigt och riktigt. Detta är en fråga som kommunerna skall pröva enligt NRL och PBL, dvs. enligt naturresurslagen och plan och byggnadslagen. De skall självfallet bedöma frågan utifrån sina egna ståndpunkter, och det finns inga vattentäta skott kommunerna emellan. Man har ett samråd vid kommungränsen: Vad tycker ni att vi skall göra med den delen? Med andra ord anser utskottet att det är överflödigt med en sådan bestämmelse, och jag yrkar avslag på reservation nr 9. Reservationerna 10, 11 och 12 berör i första hand boendeinflytande och hyresgästinflytande enligt anläggningslagen. Utan att alltför långt gå in på själva sakfrågan vill jag säga följande. Hyresgästerna företräds av de representativa organisationer som har att se till att deras intressen bejakas. Om nu mot all förmodan förhandlingsordning inte gäller, är det den rikstäckande organisationen som har att ta vara på dessa synpunkter. Boendeinflytandet är därför garanterat på ett mycket bra sätt. Utskottsmajoriteten anser med andra ord att lagarna fungerar på ett mycket tillfredsställande sätt. Så till frågan om småhusägarna. Centerns representant Birger Andersson säger att deras inflytande är långt ifrån tillfredsställande. Men, herr talman, dessa intressen tillvaratas via PBL och de detaljbestämmelser om samrådsskyldighet som finns i plan och bygglagen. Småhusägarnas intresse vid bildandet av gemensamhetsanläggningar har också diskuerats i en utredning. Där fann man egentligen inte någon lösning på hur man skulle komma till rätta med detta problem. Samtliga partier som är representerade i kammaren känner väl till problemställningen. Vilket är då regeringens förslag? Vad man kan säga är att det förslaget inte löser problemen, utan det är bara litet kosmetika som oppositionen föreslår. Vi anser alltså att oppositionens argument är långt ifrån bärande. De håller inte enligt vårt förmenande.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 Men, herr talman, det här är ju en beställning som vi har gjort för drygt ett år sedan! Nu har lantmäteriet som myndighet i vanlig ordning gjort en utredning, och vi har fått den på riksdagens bord. Vi tycker att det är ett hyggligt förslag. Därför lägger vi fram det för kammaren. Att moderaterna sedan vill gå längre må vara deras sak. Vi tycker att vi har gått så långt som vi nu kan gå. Ingrid Hasselström Nyvall säger att det är ett steg i rätt riktning och att hon läste förslaget med en viss glädje. Hon anser dock att det finns en viss klåfingrighet ifrån regeringens sida. Jag tycker inte det. Jag tycker att det är ett bra förslag. Jag tycker att det tillmötesgår precis vad riksdagen tyckte för ett år sedan, och jag tycker att ni skall säga ja och amen till förslaget. Birger Anderssons förslag om att vidga boinflytandet tycker jag är att slå blå dunster i ögonen på folk. Vi tycker att hyresgästorganisationen är den representativa demokratin. Det tillvaratar hyresgästernas intressen på ett tillfredsställande sätt. Samtliga partier, även moderaterna, folkpartiet och centerpartiet, har mer eller mindre sagt att riktningen på kompassen nog är bra. Den pekar åt rätt håll, men förslaget går kanske inte tillräckligt långt. Jag tror att det här är oppositionens sätt att uppträda i den parlamentariska situationen. Man skall driva frågan så långt som möjligt; man tycker att regeringen inte har gått tillräckligt långt. Utan att det förknippas det med regeringens nu aviserade krispaket har man aktualiserat en översyn av jordförvärvslagen. Kanske kan någon av frågorna förknippas med den debatt som nu finns i samband med fastighetsbildning osv. Låt oss föra den diskussionen i ett senare skede. Herr talman! Jag tycker avslutningsvis att det är ett bra förslag. Jag yrkar bifall på det och avslag på samtliga reservationer fogade till betänkandet.

Herr talman! Magnus Perssons anförande gladde mig delvis. Han sade att han tyckte att dessa förslag var tillräckligt långtgående. Han menade att socialdemokraterna skyndar litet långsammare än oppositionen men inte stänger några dörrar för framtiden. Det inger ju faktiskt en hel del förväntningar och förhoppningar. Det är bara tiden som verkar, och om ett år kommer vi förmodligen att kunna räkna med ytterligare stöd för våra idéer. Det är bara en fråga om hastighet och tid. Däremot blir jag litet bekymrad när Magnus Persson så ihärdigt hävdar att hyresgästernas inflytande skall kanaliseras genom och deras röster förmedlas och företrädas av deras organisationer. Där har vi faktiskt en helt annan uppfattning. Vi tycker att de enskilda hyresgästerna, de boende, husägarna, skall företräda sig själva och inte företrädas av någon anonym organisation som de i vissa fall inte ens är medlemmar i. Där är rörelseriktningen obefintlig, och där står socialdemokraterna kvar vid den gamla ståndpunkten. Jag vill då gå över till en annan fråga, nämligen begreppet godtagbar lönsamhet. Menar Magnus Persson att det här är tillräckligt bra och att det skall vara så här? Vad betyder egentligen godtagbart? För vem är någonting godtagbart? Är det för myndigheten som den beräknade avkastningen kan vara godtagbar? Själva ordet godtagbar innebär ju att någon skall godtaga. Man skall göra en egen bedömning av vissa förhållanden. Kan Magnus Persson förklara vad godtagbart är i de enskilda fallet? Kan ett statligt organ, aldrig så välkomponerat och sammansatt, bättre avgöra för den enskilde vad som för denne är godtagbart? Jag tror att det här kräver en förklaring. Jag tycker att det är ett otillfredsställande uttryck som aldrig kan fylla den funktion som möjligen var tänkt. Det är bättre att mönstra ut detta uttryck och låta den enskilde själv avgöra om han anser att ett förvärv kan vara rimligt och godtagbart ur sin egen -- inte myndighetens -- synvinkel.
Herr talman! Magnus Persson läste upp det stycke som står på s. 6 om effekterna av den nya livsmedelspolitiken när den får fullt genomslag etc. Det finns då skäl att överväga frågan om fastighetsbildningen. Jag har också fäst mig vid att det finns en positiv skrivning på denna punkt. Men man säger ju samtidigt när den nya livsmedelspolitiken får fullt genomslag. Jag har sett att det fastighetsbildningsförslag som nu föreligger kommer att vara en hjälp under den omställning som den nya livsmedelspolitiken kommer att kräva. Det är därför jag tycker att lagen skall spegla en liberal inställning så att folk får bedöma själva om den lönsamhet som kan uppnås kan bli tillräcklig. Jag håller helt med Bertil Danielsson om att detta, att någon annan skall sitta och tycka om den lönsamhet som jag vill ha ut av ett projekt, är ett uttryck för, förmyndarmentalitet som jag tycker att vi skall lägga av med. Allan Larsson har sagt att den offentliga sektorn skall minskas med 10 %. Kunde vi inte ta bort dessa människor som skall sitta och tycka om andras lönsamhet och på så sätt verkligen hjälpa till att uppfylla minskningen på 10 %?
Herr talman! Av Magnus Persson fick jag intrycket att han i förväg hade bestämt vad han skulle säga här oberoende av vad vi tidigare hade sagt i talarstolen. Jag får väl upprepa vad jag sade när det gäller propositionen och betänkandet om fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Jag sade att vi i centern i huvudsak tillstyrker propositionen. Det flesta remissinstanser har ju varit väldigt positiva till den rapport som statens lantmäteriverk har utarbetat. Jag vill bara säga det så att det inte skall uppstå alltför stora missförstånd i debatten. Sedan vill jag övergå till en helt annan sak, nämligen hyresgästinflytandet. Där skiljer sig centerns uppfattning väldigt starkt från socialdemokraternas. Vi vill ha en ändring av anläggningslagens 7 §. Vi vill att enskilda hyresgäster och sammanslutningar av hyresgäster utanför etablerade hyresgästorganisationer skall ha möjlighet att också vara med och diskutera och ha inflytande över bildandet av gemensamhetsanläggningar. Det hoppas jag att Magnus Persson funderar lite grand över. Vi i centern tycker att besluten och inflytandet skall ligga så nära de enskilda människorna och de som är berörda av gemensamhetsanläggningen som möjligt. På den punkten hoppas jag verkligen att socialdemokraterna tänker om till ett kommande år. Vi har ju i bostadsutskottet glädjande nog ibland upplevt att socialdemokraterna har lyssnat till andra partiers synpunkter och så småningom anslutit sig till dem. Jag tycker inte att det är något fel i att göra det -- som jag sade i en tidigare debatt tycker jag att det finns anledning att tro, hoppas och vara övertygad om att vi i alla partier försöker lägga fram så bra förslag som möjligt, och det finns ingen anledning att tro att enbart det största partiet lägger fram bra förslag -- det gör säkert också övriga partier här i kammaren, oberoende av storlek. Jag vädjar därför till Magnus Persson att fundera litet mer på hyresgästinflytandet och boinflytandet. Det finns faktiskt mycket goda skäl att företa den ändring i anläggningslagens 7 § som vi från centern önskar oss.

Herr talman! Ännu har jag inte somnat in riktigt. Den representativa demokratin är en princip som självfallet också vi hyllar. Men hyresgästinflytandet är väl ett illa valt exempel på representativ demokrati -- det är väl inte obekant ens för Magnus Persson att hyresgästorganisationerna skall representera hyresgäster som inte ens är med i dessa organisationer och som alltså inte har haft möjlighet att vara med och utse sina representanter. Det är det vi vänder oss emot. Det måste självfallet vara upp till varje hyresgäst eller husägare att avgöra om och på vilka villkor han skall låta sig representeras av någon eller något organ. Jag tror inte att klarheten om vad som är ''godtagbar'' lönsamhet är större efter Magnus Perssons inlägg. Magnus Persson säger att lönsamheten skall vara godtagbar för båda parter. Men lagstiftningen säger att det är den tillståndsgivande myndigheten som avgör om den är godtagbar. Jag fick inte någon godtagbar förklaring till vad som egentligen avses med ''godtagbar''. Vilket lönsamhetskrav skall man ställa? Kan en myndighet verkligen gå in i enskilda fall, som kan vara så skiftande, och göra en bedömning i förväg? Det är ett förmynderi som vi inte vill vara med om.
Herr talman! Jag vill återkomma till boinflytandet. Magnus Persson håller hårt fast vid att det är en riksorganisation av hyresgäster som i det här sammanhanget skall företräda hyresgästerna. Vi från centern säger i vår motion: ''Enskilda hyresgäster och sammanslutning av hyresgäster utanför etablerad hyresgästorganisation har enligt gällande bestämmelser i anläggningslagen i praktiken berövats inflytande över bildande av gemensamhetsanläggning. Centerpartiet anser att anläggningslagen bör ändras så att hyresgästerna själva eller genom frivillig samverkan i föreningsform ges rätt att utöva inflytande. Enligt vår uppfattning bör inflytande och påverkansmöjligheter läggas så nära som möjligt dem som berörs av besluten, i detta fall hyresgästerna.'' Om den goda viljan finns hos Magnus Persson går det -- det är jag helt övertygad om -- att utan svårigheter ändra 7 § i anläggningslagen så att våra önskemål kan tillgodoses.
Herr talman! Bertil Danielsson är ju en aktiv bonde i Kalmar. Han utövar säkert sitt medlemskap i bonderörelsen via sin representativa organisation. Jag fattar inte varför moderater och centerpartister ofta gnäller på hyresgäströrelsen. Det är en representativ organisation, som gör ett slitigt vardagsjobb, och som tillvaratar den enskilda hyresgästens intressen precis lika bra som Bertil Danielssons organisation tillvaratar hans intressen som bonde i Kalmar. Det skall man acceptera, tycker jag. Därför behöver inte 7 § i lagen ändras. Jag tycker att det är de organisationerna som även fortsättningsvis skall tillvarata de enskildas intressen, oavsett om de råkar ha ett jobb eller vara bonde, oavsett om de råkar bo i en lägenhet i Kalmar, i Karlstad eller på något annat ställe. Det är vår principiella uppfattning.
Herr talman! Till Magnus Persson vill jag säga att jag inte låter mig representeras av någon som jag inte själv har valt. Jag väljer själv om jag skall vara med i en organisation eller stå utanför den. Det är skillnaden.

Herr talman! Eva Björne har frågat mig om biståndsmedel kan användas för att stödja den framväxande pluralismen i Zambia på liknande sätt som görs i t.ex. de baltiska staterna. Jag har nyligen i ett interpellationssvar till Jan-Erik Wikström principiellt diskuterat stöd till politisk pluralism och flerpartisystem i den svenska biståndspolitiken. Jag fick då möjlighet att klargöra hur viktigt demokratimålet är i svensk biståndspolitik. Sverige har, via biståndet, arbetat och kommer att arbeta för att uppmuntra till en demokratisk samhällsutveckling i våra samarbetsländer. För en generell beskrivning av detta arbete, ber jag att få hänvisa till interpellationsdebatten den 22 oktober i år. I Zambia bidrar det svenska biståndet till en utveckling mot ökad pluralism, bl.a. har stöd lämnats till den zambiska kooperationen under två decennier. Huvudinriktningen har varit att ge småbönderna ekonomiskt stöd genom en demokratisk och effektivt fungerande kooperativ struktur. Det svenska biståndet har bidragit till framväxten av bärkraftiga kooperativa föreningar. Biståndet till Zambia är i övrigt inriktat på sektorerna jordbruk, undervisning och hälsovård. I insatserna finns ett stort element av kunskapsuppbyggnad, stöd till utsatta grupper samt stöd till självhjälpsprogram, alltså sådant som skapar förutsättningar för en demokratiprocess. Vikten av en samhällsutveckling mot ökad demokrati och politisk mångfald framhålls regelbundet i biståndsdialogen med Zambia. Denna dialog förs med regeringsföreträdare, men också med andra grupper i det zambiska samhället. Det är glädjande att konstatera att det finns ett stort intresse för svenskt statsskick och samhällsliv i Zambia. Sålunda har både en delegation från det zambiska enhetspartiet och den zambiska fackföreningsrörelsen , som utgör en betydande del av oppositionen i landet, besökt Sverige under detta år för att studera svensk demokrati och konstitution, de politiska partierna, förhållandet mellan stat och parti, fackföreningsrörelsen m.m. Jag välkomnar ett fortsatt utbyte med berörda parter så att samtalen hålls vid liv. I september i år beslutade president Kaunda att låta skriva om konstitutionen så att flerpartisystem kan återinföras i Zambia. Presidenten har utlovat att fria val med flera partier skall hållas senast oktober Den svenska regeringen välkomnar dessa beslut och förväntar sig att valprocessen genomförs på ett demokratiskt och rättvist sätt. Det är viktigt att alla partier får tillfälle att föra fram sina budskap i valrörelsen. Oppositionspartier är ännu inte etablerade men tillåts fr.o.m. november i år. Än så länge finns heller ingen oberoende institution som skall övervaka valet. Den oberoende kommitté som tillsattes för att övervaka den tidigare planerade folkomröstningen om flerparti kontra enpartisystem, förväntas nu ersättas av en oberoende valkommitté. Den svenska regeringen är, vid förfrågan från en oberoende valförrättningskommitté, beredd att ge stöd till själva valprocessen. Sådant stöd, t.ex. utformning av röstlängder och röstsedlar, utbildning av valfunktionärer samt valövervakning, har tidigare inte givits till Nicaragua och Namibia.